Herr talman! Jag skall i mitt korta inlägg inte ägna mig åt den huvudfråga, nämligen ändring i rennäringslagen, som betänkandet ytterst handlar om. Jag tänkte begränsa mig till några synpunkter beträffande reservation 2 från utskottets socialdemokratiska minoritet. De som var här i kammaren för en vecka sedan vet att jag då från talarstolen ondgjorde mig över att motioner om jakt i det fjällnära området avstyrktes utan att ha realbehandlats i utskottet. Jag tog mig friheten att kalla detta för mannamån och godtycke, och det anser jag fortfarande att handläggningen gav anledning till. I tre motioner, en väckt av bl.a. Leif Marklund, behandlades samma spörsmål. En var väckt under den allmänna motionstiden och en i anledning av propositionen, och en var väckt av mig själv. Utskottet fann det mycket märkliga förfarandet värt att pröva, att utan sakprövning och med en ytterst svävande motivering avstyrka dessa motioner utan behandling. I jordbruksutskottets betänkande nr 10 vidgår också utskottet, såvitt jag förstår, att man är medveten om att motionerna inte tidigare har behandlats. Utskottets motivering lyder nämligen på följande sätt: ''Många av de frågor'' - - jag upprepar, många av de frågor - - ''om jakt och viltvård som tas upp i de nu aktuella motionerna har behandlats utförligt tidigare under innevarande valperiod - -.'' Man är alltså medveten om att inte samtliga frågor har behandlats. Detta tycker jag illa om. Men när jag tar mig friheten att tala om mannamån och godtycke, gör jag det eftersom socialdemokraterna i en reservation till detta betänkande tar upp en av motionerna till sakbehandling. Detta är verkligen inte hedervärt från er socialdemokrater! Vore det nu inte så att Åke Selberg, när han för en stund sedan inledde denna debatt, sade att jaktmöjligheterna ovan odlingsgränsen är en dåligt utnyttjad resurs, skulle man kunna tro att vi på något sätt skulle vara oense i sakfrågan. Men inte ens det har varit tillräckligt. Vi är i sakfrågan överens om att den resursen är dåligt nyttjad, och utskottet skulle kunna ha gjort ett uttalande i enlighet med motionsyrkandena. Detta har, på grund av det oefterrättliga förfarandet i jordbruksutskottet, inte kunnat genomföras. Herr talman! När jag nu ändå är så långt kommen att jag är framme vid reservation 2 till det betänkande som behandlas i dag, som innebär ett bifall till motionen från socialdemokratisk sida, skulle det kunna tänkas att man kraftfullt vill driva denna fråga. Åke Selberg sade för en stund sedan i sammanhanget att majoritetens sätt att hantera frågan innebär att sakfrågan skjuts till en osäker framtid. Låt mig då berätta för kammarens ledamöter hur kraftfullt socialdemokraterna hanterar den egna frågan. Jo, precis som Anders Castberger för en stund sedan påpekade, uttrycker man sig i all sin kraftlöshet på följande sätt: ''Utskottet förutsätter därför att synpunkterna i motion Jo21 beaktas utan någon särskild framställning från riksdagens sida.'' Det är den kraft som socialdemokraterna förmår utöva. Man gör inte ens ett tillkännagivande till regeringen när man ändå har utfört arbetet och reservationsvägen, vilket är något udda, ändock sakbehandlar motionen. Nej, herr talman, jag vill nog gärna göra gällande att med socialdemokraternas sätt att sköta detta, på gott eller ont, har spiken satts i kistan för det förenklade förfarande för motionsbehandling som påbörjats i jordbruksutskottet, utbildningsutskottet och kanske också något annat utskott. På detta sätt kan det inte fortgå. Socialdemokraterna har nu dokumenterat att de står ensamma bakom detta förfarande, och de får faktiskt skämmas! Detta är en otillständig hantering.

Herr talman! Jag vill i likhet med Åke Selberg inleda mitt anförande med att säga, att det är mycket olyckligt att utskottsmajoriteten har valt att avstyrka propositionen om ändring i rennäringslagen. Utskottet har gjort det med motiveringen att denna proposition skall ses i samband med den proposition som skall diskuteras nästa vecka i denna kammare, nämligen propositionen om fjällnära skogar. Det här innebär olyckligtvis att vi nu ökar möjligheterna att bedriva skogsbruk i de fjällnära områdena, men vi tar inte motsättningarna på allvar utan fortsätter att tillåta att rennäringen bedrivs ohämmat. Efter den debatt som jag nu har lyssnat på här i kammaren -- från olika håll har man här på det ena eller andra sättet försökt göra gällande att man är expert på samisk härkomst och mycket kunnig i renskötsel -- måste jag säga: Jag delar inte er uppfattning! I dag handlar det inte om en gammal nomadkultur. Det här handlar om en näring som bedrivs i högmekaniserad form: med hjälp av helikopter, motorcyklar och skotrar. Samerna bor inte längre i kåtor -- samerna bor faktiskt i väldigt fina villor nere i de moderna samhällena, precis som den svenska befolkningen. I dag har samerna på de flesta ställen integrerats i samhället i övrigt i sitt levene. Då är det fel att försöka göra gällande att det här är någon speciell grupp. Nu handlar det -- det sägs också inledningsvis i propositionen -- om att fastställa att samernas renskötselrätt grundas på urminnes hävd. Att man har renskötselrätt är självklart, men det handlar också om betesrätt, och det skall samerna ha för sina renar, men vad man inte tänker på är att betestillgången är begränsad, och i dag håller renarna faktiskt på grund av sitt antal på att beta sig ut ur landet. Och det tillåter vi i fortsättningen. Och här talar man om fogdevälde! I likhet med skogsbrukets företrädare måste samerna rätta sig efter de lagar och föreskrifter som riksdag och regering fastställer. Skogsbruket är omgärdat av lagar och paragrafer, så att man är snärjd. Men så fort man skall röra i sådana bestämmelser som gäller renskötseln -- när samhället försöker gå in och hjälpa samerna att fastställa lämpligt renantal för att rädda samebyarna från inbördes krig och att även fastställa lämpliga organisationsformer inom samebyarna, där ordningen inte är den bästa -- höjs det ramaskrin. Jag måste säga att jag är besviken på kunnigheten i rennäringsfrågorna i den debatt som här har förts. Jag vill också ta upp den motion som jag har skrivit tillsammans med Mats Lindberg och Bruno Poromaa om möjligheterna att utöka jakttillfällena. Här bor faktiskt ett betydligt större antal människor än de 2 500 renskötande samerna. Vi måste hjälpa till att öka jakttillgången i de här områdena utan att för den skull göra jakten här till exklusiv rikemansjakt, vilket man är på väg att göra på många ställen. Till Arne Andersson i Ljung vill jag säga att om det finns en vilja har han möjligheten att stödja den reservation som den socialdemokratiska minoriteten har avgivit i det här ärendet, vilket innebär att vi kan komma tillbaka med vårt jaktintresse och försöka genomdriva det vi är ense om i sakfrågan. Jag utgår från att vi är överens om att vi skall ha en större tillgång till jakt, men när det gäller medlen går våra åsikter tydligen ordentligt isär. Rösta gärna för den reservation som har avgivits av socialdemokraterna! När det gäller den motion som Bruno Poromaa står för om fisket ovan odlingsgränsen vill jag säga att det hade varit av stort värde och behov att kunna börja diskutera fiskevårdsåtgärder ovan odlingsgränsen. I dag måste man säga att det pågår ett ohejdat rovfiske med nät; inga fiskevårdsåtgärder eller återställningsåtgärder vidtas. Det innebär att samerna så småningom kommer att ha tömt sina fisketillgångar och möjligheterna till fiske både för sig själva och för andra. Därför är det av stor vikt att man börjar diskutera fiskevårdsområden även i de här trakterna. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen.

Herr talman! Jag måste bemöta Leif Marklund när det gäller renantalet. Vilka har det största intresset av att betet räcker till renarna? Naturligtvis samerna. Högsta renantalet måste ju baseras på en långsiktig användning av naturresursen renbete. En renbetesinventering behövs för att fastställa hur högt renantal man kan ha -- ja. En renbetesinventering har faktiskt gjorts i sju samebyar. Resultatet av den visade att antalet renar var för högt i en sameby. I en sameby rådde paritet mellan tillgången på bete och renantalet. I de övriga fem samebyarna kunde man ha ett större antal renar än man hade. Med det vill jag inte säga att det inte på andra ställen kan finnas för mycket renar. Men då måste man också se närmare på varför det finns för mycket renar. Då är vi genast inne i en annan diskussion, nämligen om priser på kött och om verkningarna av Tjernobylolyckan. Leif Marklund uttalade sig som den verklige kännaren av samiska frågor här i kammaren. Om jag var same skulle jag verkligen kalla de tjänster han gör samerna för björntjänster.

Herr talman! Jag vill harangera Leif Marklund, som är en verkligt generös natur. Förra veckan inbjöd han mig att rösta för en reservation i den kommande veckan, alltså i dag, om jag bara nöjde mig med att min motion avstyrktes förra veckan -- utan realbehandling. Nu har jag igen fått en invit att rösta för reservationen, därför att vi väl ändå i sak tycker lika! Ja, vi tycker i sak lika. Och hade det varit någon ordning med er socialdemokrater, så att ni hade givit regeringen er mening till känna, skulle jag ha stött reservationen. Är du beredd att ändra yrkandet till ett tillkännagivande skall jag rösta för reservationen, Leif Marklund.
Herr talman! Oavsett vad Berith Eriksson tycker om min inställning till samerna är det faktiskt så, Berith Eriksson, att jag lever i de områdena och anser att samerna är berättigade att leva där tillsammans med oss, men samtidigt vet jag att de behöver hjälp när det gäller att ordna upp förhållandena mellan samebyarna. När det gäller renantalet tror jag att jag har större kunskaper om hur renantalet utvecklas: Det moderna skogsbruket har varit gynnsamt för renantalets utveckling. Men om det får fortsätta kommer vi att få stora konflikter dels mellan befolkningen i övrigt och samerna, dels mellan samebyarna. Konflikterna där håller redan på att utvecklas till rena handgripligheter, på grund av att man slåss om betet. Om inte regering och riksdag orkar hjälpa till med att organisera detta kommer vi att varje år få behandla krav på nödutfordring över budgeten, och det inte på grund av tillfälligt dåliga klimatiska förhållanden -- jag tänker på nedisning och liknande -- utan på grund av att man inte har tillgång till bete och att renarna kommer att märglas ur.
Herr talman! Jag är inte heller helt borta när det gäller de här frågorna. Jag är född och uppvuxen i sameland, och jag är fortfarande ute i skogarna där väldigt ofta. Jag vet därför ganska mycket om hur det ser ut med antalet renar i skogarna. Om samerna behöver hjälp för att ordna upp sina mellanhavanden kommer de säkert till oss och ber om det. För att bevilja nödutfodring finns det mycket klara och distinkta regler. Hittills har det inte skett någon nödutfodring på grund av för högt renantal -- den nödutfodring som var nödvändig i år i Talma och andra samebyar berodde på den rådande vintern. Det är inte samerna själva som avgör om det behövs nödutfodring eller inte. Myndigheten i fråga gör en inventering och konstaterar om det behövs nödutfordring. Det är också myndigheten som beviljar medel för nödutfodring.

Herr talman! Till och från blir vi politiker anklagade för att inte veta något om verkligheten. Det sägs att vi sitter här i riksdagen fjärmade från vardagen och framför åsikter som har helt andra utgångspunkter än att försöka förändra och förbättra för människorna. Jag brukar självfallet försvara oss. Jag brukar hävda att vi lever i verkligheten och att vi bemödar oss att ta reda på fakta, att vi lyssnar och lär. Men i detta ärende skall jag be att få sälla mig till kritikerna. Oppositionen som nu fäller regeringsförslaget har inte förstått något alls av den mycket komplicerade verklighet som vi är satta att handha. Eller rättare sagt: Ni vill inte, från höger till vänster, i salig blandning, förstå. Ni sätter i det här läget möjligheten att trycka till regeringen framför chansen att lösa stora problem, och därmed blir ni ansvariga för den troligen ganska svåra situation som kommer att uppstå i exempelvis Härjedalen. Ni tror att ni med ert agerande gagnar samernas sak -- i själva verket är det tvärtom. Jag skall, herr talman, ge kammarens ledamöter ett exempel. I Handölsdalens sameby i Härjedalen är det högsta tillåtna renantalet 6 000. Samebyn vägrar att godta detta. Man struntar helt enkelt i myndigheternas beslut. Man slaktar inte ut ens normaluttaget. I augusti i år kunde ni alla höra i radion och läsa i tidningarna om de stora motsättningarna mellan ortsbefolkningen och samerna, därför att renarna inte kunde hållas ihop. De trampade ned skogsplantor, de rev upp i trädgårdar och de var ute på vägarna och ställde till ett trafikelände. Vad vi kunde göra då var att beordra tvångsslakt. Vi hade inga andra sanktionsmöjligheter. Då rasade djurvännerna -- med all rätt, därför att det är en diskutabel åtgärd. I måndags fick jag den senaste rapporten om renantalets utveckling. Troligen har man mer än det dubbla antalet tillåtna renar. Troligen, eftersom vi inte kan kontrollera antalet. Också denna möjlighet frånhänder ni oss i dag. Inser ni som tillhör oppositionspartierna vad det innebär för kommande sommar och höst? ''Gör något'', manar en uppretad befolkning i Härjedalen. ''Hjälp oss'', säger samegrannbyarna. Och rennäringsgruppen där samerna själva sitter med -- där ordföranden och förbundsjuristen som jag ser på läktaren sitter med -- föreslog ett vitesföreläggande. Regeringen har begripit de svåra konflikterna och lägger fram ett förslag för att vi skall slippa -- jag ser också den nuvarande ordföranden på läktaren -- ett ''krig'' mellan storsvenskarna och samerna. Och vad gör då den samlade oppositionen? Jo, den skall ge regeringen en näsknäpp och bidrar på så vis till den upptrappning av konflikten som kommer att bli följden av vår oförmåga att handla. Ni vågar i dag inte ställa de svåra aktuella frågorna och än mindre besvara dem. Ni tar, enligt min mening, på er ett stort ansvar, och ni bekräftar tyvärr bilden av politiker som inte vet och inte vill lyssna.

Herr talman! Så talar en socialdemokrat som är ledsen för att han eller hon inte automatiskt får igenom regeringens förslag som brukligt är. Man försöker skylla ifrån sig på alla andra, när man någon enda gång måste ta sitt ansvar. Det är som om de socialdemokratiska väderkvarnsvingarna i vanlig stil riktar in sig mot något enda parti, någon enda syndabock som vågar sticka upp mot makthegemonin. Men det är inget enda parti här i kammaren som är ensamt utom ett -- socialdemokraterna. Det förhåller sig på det sättet, även om ni nu mobiliserar många talare och inte anförtror Åke Selberg att klara av den här debatten. Margareta Winberg, det är ni socialdemokrater som är i de svarandes bås, inga andra. Svara på, Margareta Winberg, varför ni socialdemokrater felplanerat och felspekulerat i tvistigheterna i Härjedalen, för att använda denna sorgliga utveckling -- för det är det verkligen -- som skäl för att få stöd för en otillräcklig proposition. Under flera mandatperioder har inriktningen varit ett samlat förslag. Så går den socialdemokratiska regeringen ett halvår efter det att man har utlovat motsatsen och lägger fram en proposition någon månad innan den av regeringen tillsatta samerättsutredningen skall vara färdig. Varför denna röra, varför denna valhänthet, varför denna brist på planering? Ni, Margareta Winberg, är ansvariga, inte några andra, för denna sorglustiga historia som ni nu försöker skylla på andra, från vänster till höger som ni säger. Det finns mitt i prick en enda ansvarig, den socialdemokratiska regeringen.

Herr talman! Jag tillhör ju inte utskottet utan har att yttra mig i egenskap av motionär och ledamot av utredningen. När jag hör Margareta Winberg säga att vi som vill avslå propositionen inte har lyssnat på människorna vill jag betona att det är de närmast berörda som vi har lyssnat på. En enhällig samisk opinion har yrkat på att propositionen avslås. Samernas nationalråd och de stora samiska organisationerna har i skrivelse till statsministern föreslagit att regeringen drar tillbaka propositionen om rennäringslagen. Den grupp vars ställning och möjligheter till långsiktig verksamhet som vi vill stärka har alltså entydigt sagt nej. När det gäller renantalet har jag år efter år motionerat om att vi bl.a. bör införa renkonto för renägarna, så att det blir möjligt att balansera mellan olika år. Från olika håll har det framhållits att detta skulle vara ett verksamt medel för att skapa så att säga ekonomiska förutsättningar att begränsa renantalet. Om minoritetsregeringen nu lider nederlag måste ju socialdemokraterna vara medvetna om att de är i minoritet, och i en fråga av speciell karaktär som denna hade det funnits starka skäl att ta kontakt med flera riksdagspartier, helst alla, för att förvissa sig om att man får en lösning i stor enighet. Då hade regeringen av allt att döma på ett tidigt stadium fått veta att man vill ha en bredare lösning än den som regeringen har föreslagit. När det nu är sura miner därför att det av allt att döma blir ett nederlag för regeringen, får ju regeringen skylla sig själv. Jag vill Margareta Winberg, upprepa: Vi som har gått mot regeringen har lyssnat på samerna.

Fru talman! När det gäller samerna har socialdemokraterna som vanligt inte tagit någon som helst hänsyn till vad samerna själva vill. Samerna har omyndigförklarats av socialdemokraterna: de behöver hjälpas, tas om hand, man behöver ordna och ställa för dem, de varken vet eller kan någonting själva. Leif Marklund började sitt inlägg med att konstatera att samerna egentligen inte finns. De är integrerade i samhället. Han konstaterade att samerna finns som etnisk minoritet bara om de bor i kåtor och använder renrajd. Deras status som urbefolkning skulle sitta i att de levde som de gjorde för femtio eller hundra år sedan. De skulle alltså inte ha möjlighet att utvecklas med det övriga svenska samhället, eftersom de då skulle förlora sin status som urbefolkning. Det är mycket beklämmande att höra. När Margareta Winberg redogjorde för det stora antalet renar, uppfattade jag att det var fråga om den nödslakt som skedde i Norrland för något år sedan. Jag vill bara berätta att jag lyssnade på ett inlägg i en intervju i lokalradion av en polack som hade varit ute i skogarna och plockat bär. Han kunde inte förstå vad vi höll på med här. Han sade att han hade sett ett antal renar. Men han kunde inte förstå vad diskussionen egentligen rörde sig om med tanke på dessa milsvida skogar. När man kommer till dessa trakter i Härjedalen och hör kommentarer om att renarna trampar ner och nöter för mycket på naturen, vet man inte om man ska skratta eller gråta när man ser alla skidbackar som finns där och turister som nöter på naturen.

Fru talman! Men, Berith Eriksson, vad är detta att hänvisa till -- en polsk turist som har sett några renar? Sedan drar hon slutsatsen att det av den anledningen inte är något problem. Åk upp dit själv, åk till Härjedalen och tala med både samerna och ortsbefolkningen, så kanske Berith Eriksson får en sannare bild av verkligheten än den hon får av en turistande polack. Vad skulle hända om vi inte brydde oss om samerna? Det är tydligen det som Berith Eriksson förespråkar. Det skall inte finnas något stöd, och det skall inte finnas några regler och lagar. Vad skulle då hända med samerna? Tror Berith Eriksson att samerna då skulle överleva som minoritetsbefolkning? Berith Eriksson talade om nödslakt. Det blev ju ingen nödslakt, eftersom det inte heller var möjligt på grund av att det bedömdes som oetiskt. Och det håller jag med om. Därför behöver vi andra möjligheter att göra något åt detta. Jag tycker att även Martin Olsson skall åka till Härjedalen och tala med sina partikamrater där och tala om att ni inte förmår delta i att lösa de konflikter som också centerpartisterna i Härjedalen finner mycket stora. Åk dit, tala med skogsbrukarna och tala också med samerna i Härjedalen! Tala med befolkningen i Mittådalen, för att få svar! Slutligen vill jag till Anders Castberger säga att jag inte är något stöd åt Åke Selberg. Jag talar här eftersom jag lever i den här verkligheten, och jag arbetar med dessa frågor uppe i Jämtland. Därför tar jag upp just det här specifika problemet. Jag är ledsen för samernas skull, eftersom det här ställer till problem. Jag är ledsen för ortsbefolkningens skull, och jag är ledsen för den konflikt som ni inte vill bidra till att lösa. Och den kommer att trappas upp. Jag ber Anders Castberger att tala om hur han tycker att det här problemet skall lösas. Hur skall man minska antalet renar? Hur skall man få en kontroll av hur många renar som egentligen finns? Det är en fråga som jag tycker att han skall besvara. Jag försökte ställa den i utskottet, men ingen av oppositionspartierna förmådde att besvara den.
Fru talman! Berith Erikssons debatteknik är inte förvånande, eftersom den är typisk från vänsterhåll. Om hon hade lyssnat på vad jag sade kunde hon ha konstaterat att jag icke på något sätt utdömde människor med samisk härkomst. Jag sade att samerna och deras näring har fått en helt annan bild än den historiska bild som någon här talade om. I den här propositionen föreslår ju regeringen att samernas rättsliga ställning när det gäller att bedriva renskötsel, som bygger på urminnes hävd, skall stärkas. Men det är viktigt att man inte försöker förvränga andras ord i detta sammanhang. Vi vet och vill naturligtvis att rennäringen skall finnas som en näring. Men vi vill naturligtvis också att man skall kunna begränsa antalet renar för att slippa de konflikter som är på väg att inträffa.
Fru talman! Då vill jag svara på Leif Marklunds och Margareta Winbergs frågor genom att säga att ett sätt att minska antalet renar vore ju att, som en enig riksdag beslutade på grundval av jordbruksutskottets betänkande 1989/90:JoU14, den eftersläpning som uppstått när det gäller prisstödet till rennäringen i förhållande till Vad gör man? Jo, man har konstaterat att eftersläpningen är 100 kr. per kontrollslaktad ren. Men man säger nu att detta inte skall betalas ut under innevarande år, utan det skall delas upp på åren framöver. Det är ju verkligen att ge fel signaler till näringen. Den som avvaktar ytterligare ett år med att slakta får ju i alla fall två tredjedelar av den konstaterade eftersläpningen, medan den som slaktar i år får enbart en tredjedel. Det vore väl en vettig åtgärd att vidta.En annan vettig åtgärd vore att man tillförde pengar så att en inventering av betesmarkerna verkligen kom i gång. Nu hänvisar man till att dessa medel skall tas från det konto som redan är intecknat av en massa andra saker, t.ex. att upprätthålla stängslet mellan Norge och Sverige. Det gör ju att den renbetesinventering som man verkligen önskar få i gång inte sker. Detta är några av de åtgärder som kan vidtas.

Fru talman! Jag tycker att Margareta Winberg skall lugna ner sig litet grand och inte känna sig så fruktansvärt angripen bara därför att socialdemokrater åker på ett nederlag. Andas åtminstone litet grand mellan varven, Margareta Winberg. Jag är också ledsen över det som nu har inträffat. Jag använde ordet sorgligt tidigare i mitt inlägg. Vi har från folkpartiet liberalernas sida, vilket förvisso gäller även andra partier, år efter år redovisat våra konkreta förslag och alternativ till hur man skall gå till väga i detta sammanhang. Vi har faktiskt haft en långsiktig inriktning för att slippa hamna i den nödsituation som regeringen uppenbarligen känner att den har hamnat i genom att komma med sådana här brandkårsutryckningar. Men då har socialdemokraterna gång på gång lika envist avslagit varje förslag och hänvisat till och utlovat att det skall komma samlade grepp. Men varför har inte Margareta Winberg eller någon annan från socialdemokraterna på något sätt förklarat eller åtminstone försvarat det valhänta sätt som socialdemokraterna skött det här ärendet på? Hur kan man bara, inför ett perspektiv då man har utlovat detta, komma och göra på det sätt som man nu har gjort? Jag upprepar precis vad justitieministern sade så sent som i mars i år. Hon sade följande i en interpellationsdebatt om behandlingen av samerättsutredningens förslag. ''Det är en självklar sak att förslaget om ett sameting inte kan ses isolerat utan även detta förslag måste sättas in i ett större sammanhang. Det är alltså vår strävan att kunna nå fram till hållbara lösningar på de frågor som aktualiseras av samerättsutredningen - -.'' Sedan springer regeringen, med detta löfte och med riksdagens beställningar, direkt och lägger fram en proposition en månad innan den av regeringen själv tillsatta samerättsutredningen nu äntligen skall lägga fram sitt slutbetänkande. När vi i riksdagen återupprepar att detta faktiskt inte går för sig -- moderaterna säger anmärkningsvärt, vänsterpartiet säger synnerligen magert, miljöpartiet säger synnerligen beklagligt, centerpartiet säger anmärkningsvärt -- går Margareta Winberg upp i talarstolen och säger: Det är inte vårt fel vad som nu kommer att ske. Det är ni som får ta på er ansvaret. Det är tvärtom, Margareta Winberg. Det är socialdemokraterna och inga andra än socialdemokraterna som får ta på sig ansvaret för detta, det fulla ansvaret för en så osystematiserad hantering av det hela. Det är bara en socialdemokratisk regering som kan köra med en så osynkroniserad växellåda.

Fru Talman! Jag begärde ordet därför att Margareta Winberg nämnde mig då hon tog upp problemet med antalet renar i delar av hennes län. Jag nämnde tidigare att jag och flera med mig, med stöd från de tre borgerliga partierna, i skatteutskottet begärde att man skall se över rennäringsbeskattning, så att vi kan få skatteregler som är mer anpassade efter den här näringens speciella förhållanden. Bl.a. skulle man eventuellt införa ett renkonto som liksom skogskontot skulle balansera inkomsterna mellan olika år. Från flera håll har det framhållits att detta skulle vara ett av medlen för att underlätta och stimulera en viss begränsning av antalet renar utan tvångsmedel. Beträffande begränsning av renantalet nämnde samrättsutredningen problemet trots att vi inte hade det som uppgift. Margareta Winberg, det är regeringens fel att vi inte har fått en lagstiftning. Om regeringen, som är i minoritet, hade tagit kontakt med andra partier, som man ju brukar göra i vissa stora och speciella frågor -- jag tycker att det här är en speciell fråga -- hade man kunnat få klarhet om vilka synpunkter resp. partier har och fått reda på de breda krav som finns på att det skall vara en samlad samepolitik. Om man inte hade velat avvakta rapporten om språkets ställning, som just har framlagts, hade man på grundval av den utredning som gjordes i juni 1989 kunnat lägga fram förslag som gällde rennäringen, införandet av sameting, införandet av samelag och grundlagsbestämmelser där samernas ställning som urbefolkning särskilt markeras. Det hade man kunnat göra. Genom förhandlingar och kontakter med partierna skulle vi förhoppningsvis ha kunnat få en bred enighet i riksdagen i dessa frågor. Socialdemokraterna har genom sitt agerande omintetgjort detta. Det är alltså socialdemokraternas fel att vi inte nu inom den närmaste tiden kan fatta beslut i dessa viktiga frågor.

Fru talman! Först till Martin Olsson om renkonto. Vi vet att frågan har behandlats flera gånger här i kammaren. Förslaget har varje gång avslagits. Vi vet också att det enligt den nu gällande lagstiftningen är möjligt att ta har inkomsterna under flera år. Det är detta vi har hänvisat till när vi har avstyrkt förslaget om renkonto. Till Berith Eriksson: Det är väldigt konstigt om det hänger ihop med pengarna att en del samebyar förmår göra det som är deras skyldighet, nämligen att hålla sig inom det renantal som de skall, medan andra, i synnerhet en, alltid har fler renar. Den ekonomiska situationen är ganska lika för samebyarna. Men det är alltid en eller möjligen två som obstruerar och inte gör som vi säger från myndigheternas sida. I det här fallet måste man nog, även om Berith Eriksson kallar det för fogdevälde, ha vissa regler att gå efter. Annars räcker inte betet till och det uppstår konflikter med andra motstridiga intressen. Vi har i mitt län gjort en betesinventering. Den har lett till att vi har justerat antalet renar. Allra sist till Anders Castberger, som läser innantill ur olika partimotioner och talar om vad man har skrivit. Det har vi hört förut, så det är onödigt att höra det igen. Anders Castberger säger att folkpartiet har lagt fram förslag som skulle kunna lösa frågan. Tala om för mig hur! Jag har nämligen bara tagit upp den smala delen. För högt renantal, ingen sanktionsmöjlighet -- vad göra? Anders Castberger hänvisar till sameting, samelag, grundlagsfästade folkliga ställning, sameskolan och ILO-konvention. Vad i detta gör att man skall kunna förelägga samerna ett vite? Vad i detta gör att man kan gå in och kontrollera hur många renar samerna har? Det är bara den här frågan som jag vill ha svar på. Det andra har Åke Selberg klarat av.

Fru talman! Det var mycket glädjande, Margareta Winberg, att höra att det är en eller två samebyar av 51 som har för stort renantal och som inte gör som vi säger. Därför skall vi alltså lagstifta, utan att ta någon som helst hänsyn till att man samtidigt måste få en uppfattning om andra frågor. Margareta Winberg anser alltså att vi, därför att två samebyar har för stort renantal, skulle ha godkänt propositionen. Det är väl så långt -- förutom intressen när det gäller jakt och fiske, som man också har tagit upp i en reservation -- som socialdemokraterna enligt min uppfattning vill komma med den här propositionen.
Fru talman! Det är inte helt oviktigt vilka de olika förslagen är som har lämnats flera år tillbaka i tiden. En av de första motioner som jag skrev när jag kom till riksdagen för snart fyra år sedan handlade just om dessa frågor. Den hamnade självfallet, med socialdemokratiskt maktspråk, på motionsslaktens efterlämnade komposthög. Nu säger Margareta Winberg att hon bara har tagit upp den smala frågan, och hon vill ha besked i denna fråga. Men Margareta Winberg har ju så kapitalt missuppfattat vad frågan handlar om. Vi har ju år efter år sedan 70-talet efterlyst det samlade långsiktiga greppet. Vi har gång på gång utlovats detta av regeringen. Riksdagen har efterlyst det igen, och regeringen har utlovat det åter. Man har haft god tid på sig att låta alla de saker hända som behövs för att förbereda ett gott och samlat förslag, där också denna specifika fråga tas upp som berör bl.a. Margareta Winbergs hemlän. Men vad händer? Jo, så oplanerat och osynkroniserat gör man det, att utan låter den utredning regeringen har tillsatt avsluta sitt arbete någon månad efter det att regeringen lämnat den proposition som skulle vara svaret på alla de möjliga, och för den delen också omöjliga, svåra och besvärliga frågorna. Det är därför, Margareta Winberg, som socialdemokraterna får bära det fulla ansvaret i varje fråga, även i den fråga som Margareta Winberg tycker är så smal men som är så viktig för just Härjedalen.

Fru talman! Vi skall nu inte tala om rennäringspolitik, utan om ren näringspolitik. Vi skall inte heller tala om tvåbenta lappar, utan om sådana lappar som kallas fondandelar och kommer till uttryck på papper. Fru talman! Den lag som detta betänkande handlar om är en lag som måste hälsas med glädje. Det är en anpassning till EGs direktiv, ett av de många, inom kapitaltjänstområdet och innehåller därmed en modernisering av det slag som vi så gärna vill se. Det egendomliga med den här lagen, som bygger på en proposition från den socialdemokratiska regeringen, är att den innehåller en inskränkning i den demokrati som man eljest säger sig så gärna eftersträva, särskilt i ekonomiska sammanhang. Den här lagen ersätter aktiefondslagen. I den fanns en, om än haltande bestämmelse, så dock en bestämmelse som möjliggjorde för fondandelsägarna att utse styrelseledamöter till värdepappersfonderna. Den bestämmelsen tar man nu bort. Det sker under det att man gör gällande att envar fond bör kunna få besluta om det, så att köparna av fondandelar sedan kan välja de fonder där man tycker att tillräcklig demokrati finns. Samtidigt är, och det skriver regeringen mycket noga, fondandelssystemet tillkommet därför att man vill skapa en sparmöjlighet för dem som inte vill skaffa sig särskild sakkunskap i värdepappersförvaltning eller värdepappersköp. Man konstaterar att de sparare som detta system riktar sig till är sparare som normalt sett inte lägger ned stor möda på att studera vad de sparar i, utan mer köper fondandelar som de bedömer vara goda sparobjekt. Av den anledningen tycker vi att det är utomordentligt naturligt och berättigat att dessa fondandelsägare skall få vara med och utse styrelsen och att det skall stå i lagen, så att det systemet gäller alla fondbolag. Det kan inte vara rimligt att man i detta lilla avseende vill negligera demokratikraven, utan det borde faktiskt vara högst rimligt även ur en socialdemokrats synpunkt att andelsägarstämmans rätt att utse styrelseledamöter lagfästes. I den gamla lag som vi nu ersätter finns det en haltande bestämmelse. I brist på bättre yrkar vi att den bestämmelsen får en överförd tillämpning i den nya lagen. Vi yrkar också att regeringen åläggs att återkomma med ett förslag som ger en fullständig och ren andelsägarrepresentation i dessa stämmor. I parallellitet med detta yrkar vi också att § 12 i lagen om livbolag med aktiefondsanknytning ändras på samma sätt. Med detta yrkar jag bifall reservation nr 4.

Fru talman! För att göra debatten kort ber jag att få instämma i vad Nic Grönvall sagt om reservation nr 4, om rätten för fondandelsägare att utse styrelseledamöter i fondbolag. Däremot finns i en annan fråga en motion från folkpartiet vad beträffar invandrares rätt att förvärva bundna aktier. Våra invandrare får i dag endast äga fria aktier i svenska företag. Detta innebär att det inte räcker med att man bott i Sverige i många år och har kommunal rösträtt för att man skall få spara i aktier. Många företag har endast bundna aktier, och vid en emittering till de anställda inträffar då den situationen att somliga får del av den medan andra utesluts, trots att deras insats i företaget har varit precis densamma. Vi tycker att det finns anledning att föreslå en lagändring så att invandrare som har kommunal rösträtt inte längre diskrimineras när det gäller att spara i aktier. Fru talman! Folkpartiet stöder naturligtvis båda de reservationer som vi står bakom. Men för enkelhetens skull nöjer jag mig också med att yrka bifall till reservation nr 4.

Fru talman! Det betänkande som riksdagen nu har att behandla om värdepappersfonder går ut på en lagändring av den gamla aktiefondslagen så att man inför samlingsbegreppet värdepappersfonder. Centerpartiet instämmer i huvudsak i förslagen till breddning när det gäller placeringsrätten för de här fonderna samt optioner, terminer etc. Vad vi har velat trycka på, här som så många gånger tidigare, är behovet av att hitta former för att öka sparandet även i icke börsnoterade papper. Jag behöver väl i den här församlingen knappast understryka det behov av åtgärder som vi kan tvingas tillmötesgå på företagsbeskattningsområdet och kapitalbeskattningsområdet för att stimulera ett ökat sparande i icke börsnoterade bolag på 1990 talet. Jag tror att i kammaren kommer att få anledning att återkomma till de här frågorna på olika sätt. Att tillgodose det svenska näringslivet -- det gäller det börsnoterade såväl som det icke börsnoterade -- kommer att vara en ganska viktig fråga under 1990-talet. Från ett 1980-tal med god tillgång på riskkapital går vi nu in i ett 1990-tal som pekar på betydande problem att finna och generera riskkapital. Eftersom vi vet att det enskilda sparandet har stor betydelse i det här sammanhanget tycker vi i centern att det är viktigt att hitta former för riskkapital, som vi har kallat det, som skulle kunna ha en högre andel icke börsnoterade papper i sin portfölj. Det skulle väl kunna rymmas inom de harmoniseringar med EG reglerna som detta också innebär. Utskottet konstaterar också att detta går med nationella fonder. Men det viktiga i det vi säger är att man ändrar det från att som nu vara ett undantag från huvudregeln till att vara en huvudregel också när det gäller möjligheterna att bilda sådana fonder. I dag krävs bankinspektionens dispens för särskilda beslut för att man skall kunna göra detta. Fru talman! Jag tror att vi får anledning att komma tillbaka till den här debatten. Men det är viktigt att vi går vidare och försöker hitta former för att stimulera det enskilda sparandet även i icke börsnoterade bolag; företagsbeskattningen är en del, men även att hitta former för sådant här riskkapitalfondssparande. Jag vill, för att markera vår ambition för att fortsätta debatten, yrka bifall till reservationerna 1 och 3 i betänkandet, men även stödja den reservation som andra pläderat för och som gäller styrelserepresentationen i fondbolag.

Fru talman! Det ärende vi nu debatterar handlar om en ny aktiefondslag -- lag om värdepappersfonder. Den nya lagen innebär en anpassning till den avreglerade kapitalmarknaden och den avreglering som har skett på valutaområdet. De nya lagreglerna innebär vidare en anpassning till minimikraven i EGs direktiv om kollektiva investeringar i värdepapper. Fonderna får jämfört med nu större utrymme att själva reglera hur fondverksamheten skall bedrivas. Fonderna får, inom vissa ramar, bestämma placeringsinriktning och riskprofil. Som flera talare varit inne på slopas den tidigare lagfästa rättigheten för andelsägarna att utse vissa styrelseledamöter. Det är det som reservation nr 4 handlar om. Där har man också pekat på att det är bra med en avreglering i fråga om värdepappersfondernas organisation och verksamhet. Vi anser att det också är viktigt att beivra byråkrati och krångel. En svårighet som finns i den nuvarande aktiefondslagen från 1974 är bestämmelsen som säger att andelsägarstämman är behörig om minst 0,3 % av andelsägarna är närvarande. Det har också gått att få dispens från den här bestämmelsen från bankinspektionen. Det har varit tidskrävande att behandla dessa dispensärenden. Även fondbolagen har velat ändra på bestämmelsen, eftersom det varit kostsamt och tidskrävande för dem med andelsstämmor. Majoriteten i utskottet ser positivt på denna avreglering, som kombineras med en skärpt informationsgivning till fondandelsägarna. Varje fond skall ha en informationsbroschyr som lämnar information om placeringsinriktning och om fondens utveckling och resultat. Fonderna skall också ha möjlighet att informera varje delägare direkt, och det förslaget förutsätter att endast registrerade fonder har tillstånd att driva fondverksamhet. Fonderna har två år på sig att ge ut andelsägarbevis och registrera sina andelsägare. Flera talare har hälsat det här förslaget med glädje. Nic Grönvall påpekade ju att vi har ett ansvar i ekonomiska och demokratiska frågor. Visst har vi det. Men vi har också ett stort ansvar att på olika sätt bekämpa krångel och byråkrati som inte leder till någonting meningsfullt. Vi vet att informationsgivningen, som starkt understryks i betänkandet, kommer att ge möjlighet för andelsägarna i en fond att få en ordentlig information om var pengarna är placerade för att ge bästa möjliga kapital. Vi socialdemokrater tycker också att sparandet är oerhört viktigt. Det måste befrämjas på olika sätt.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

Fru talman! Detta är ett mycket effektivt betänkande, som avlivar 32 motioner på ett antal sidor, och det kanske är bra. Jag skall i mitt lilla anförande uppehålla mig vid den reservation som är avgiven av all opposition som inte är öppet socialistisk, dvs. moderater, folkpartister, centerpartister och miljöpartister. Det gäller reservation 1 om ägandet. Jag tror det är värt att observera äganderättsfrågorna i en tid som denna. Äganderätten blir alldeles säkert 90-talets stora näringspolitiska och möjligen också konstitutionella fråga. Det är mycket angeläget för en utveckling av marknadsekonomi, den som numera eftersträvas från öst till väst, att det finns en verklig och levande äganderätt som är konstitutionellt stärkt. Mitt parti har sedan länge drivit en mycket aktiv kamp för att konstitutionellt förstärka äganderätten. Det är bara att beklaga att Sveriges konstitution lider av en allvarlig brist härvidlag, vilket bl.a. har lett till anmärkningar i förhållande till konventionen för mänskliga rättigheter i form av domar i Europadomstolen. Med detta som ett slags portalinkörning till äganderättsbegreppet kan jag konstatera att äganderätten är intressant i två hänseenden. Dels skall det garanteras att det är en verkligt innehållsrik äganderätt, där ägarens ställning är okvald, dels skall det vara en äganderätt som är enskild och kan styras av de människor som har äganderätten. Äganderättsdebatten de närmaste åren måste också bli en debatt om det kollektiva ägandet.

Reservation 1 i betänkandet uppehåller sig just vid nödvändigheten av de frågor som jag här har berört och särskilt vid frågor avseende ett spritt enskilt ägande i näringslivet. Vi konstaterar att det är angeläget att den motbjudande form av ägande som stundom kallas för cirkulärt, kvadratiskt eller korsvist och som skiljer ägandet från ansvarstagandet måste bort. Vi vill ha en alldeles öppen och tydlig förening mellan ägande och ansvarstagande. Det kan inte existera i den formen, och det säger vi också tydligt i reservationen. Vi vill inte heller se en utveckling av det kollektivt styrda ägandet, som i det närmaste är en socialdemokratisk huvudfråga i 90-talets politik. Man vill utveckla fondsystemet för pensionssäkring och semesterfondssparande. Jag vet inte allt av de tokiga idéer som har förekommit. Vi vill alltså göra en tydlig markering mot fondsocialismen till förmån för ett enskilt och direkt ägande. Det är, som Håkan Hansson sade i samband med behandlingen av det förra betänkandet, viktigt att det enskilda ägandet ges tillfälle att växa i betydelse genom att skattesystemen utvecklas så att ett verkligt och verkningsfullt ägande blir möjligt. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till reservation 1. Det blir det enda bifallsyrkande som vi avger till de reservationer som finns fogade till betänkandet.

Fru talman! Till detta betänkande om näringspolitiska frågor har fogats ett antal reservationer. Jag kommer att i huvudsak uppehålla mig vid desamma. Det är mycket angeläget att se till att ägar och maktkoncentrationerna blir sådana att vi får mer enskilt inflytande över dessa. Det är alltså angeläget att få till stånd en ägar och maktspridning. Vi måste motverka makt och ägarkoncentration av både kollektivt och enskild slag. Vi inom centern anser också att det är viktigt att få till stånd ett ökat ägande genom utförsäljning av delar av olika statliga företag. Ett exempel därpå är tankarna om att kunna utförsälja delar av domänverkets innehav till förstärkning av fastigheter och förstärkning av landsbygdsutveckling på olika håll i landet. Vi vet att många av de företag som verkar i landet har i sitt ursprung i enskilda projekt och enskilda initiativ. Det är ofta enskilda människors initiativ som har gjort att vi har fått livskraftiga företag. Det är företag som i många fall har utvecklats till stora industrier med ibland verksamhet runt om i världen. Det kan vidare konstateras att olika hantverk är av stor vikt för tjänstesektorn. De har också stor betydelse för sysselsättningen, inte minst i glesbygd och i trakter med en struktur som inte är uppbyggd kring stora företag utan kring små enheter. Det är också viktigt att se till att dessa hantverksyrken, ofta med traditionell inriktning, får hjälp så att människor kan utbildas till dem. Därför anser vi att regeringen bör utarbeta ett åtgärdsprogram för hantverket. Låt mig också säga några ord om det som nämns i betänkandet om Saab-Scanias projekt Saab 2000. För att få det lånet skulle man göra satsningar i Karlskrona och där bygga upp en fabrik för montering av bensinmotorer eller motorer av annat slag, vilket skulle ge 500 arbetstillfällen. Nu har det visat sig att varken Saab Automobil eller Saab Scania orkar leva upp till det löftet. Denna satsning i Karlskrona var också en viktig del i det Blekingepaket som riksdagen tidigare har fattat beslut om. Vi i centern tycker det är angeläget att de satsningar som utlovats i detta paket fullföljs, även om det inte blir Saab-Scania eller Saab Automobil som gör dem. Vi vet också att kontakter har tagits mellan industridepartementet, länsstyrelsen och kommunen Karlskrona i detta fall. Man arbetar nu på att få fram olika projekt som skall motsvara de satsningar som tidigare har utlovats. Det finns all anledning för oss att bevaka detta ärende och se till att de utlovade satsningarna blir av det slag som riksdagen avsåg när den fattade beslut om Blekingepaketet. Fru talman! Jag ber med detta att få yrka bifall till reservation 1 och 10.

Fru talman! Vi är åter inne på gamla välkända debattämnen. Jag måste säga att det känns ganska meningslöst att upprepa argumenten år efter år. Uppfattning står mot uppfattning här i kammaren, och det är just ingenting som förändrats sedan förra gången. Det finns en klar skiljelinje mellan den socialistiska och den borgerliga synen på ägandet i näringslivet. Vi i folkpartiet liberalerna har vår politiska bas i marknadsekonomin och synen på enskilt ägande. I liberalismen ligger därför också en strävan att sprida makt och inflytande. Inom ramen för fri företagsamhet och enskild äganderätt bör det ekonomiska inflytandet fördelas till så många individer som möjligt. Ägandet av näringslivet måste spridas, inte kollektiviseras. Socialdemokraterna vill att de rättigheter kapitalet ger skall trängas undan. Ägande skall inte få ge några möjligheter att påverka, enligt socialdemokraterna. Så vill inte vi ha det. Ett sådant synsätt hör inte hemma i en marknadsekonomi. Det privata ägandet skall inte motarbetas utan tvärtom utvecklas och spridas till allt flera. Vi har slagits för att anställda skall få del av vinsten genom frivilliga vinstandelssystem. Det är ett positivt sätt att sprida ägandet genom att det samtidigt stimulerar och ökar samhörighetskänslan i företaget -- kort sagt skapar en vi-anda. Den anställde är delägare i företaget i stället för att stå utanför. Det är för mig obegripligt hur socialdemokraterna, som kallar sig arbetarpartiet, kan motarbeta arbetarna så till den grad som sker just i den frågan. En väsentlig del i att sprida ägandet är att sälja ut statliga företag. Den frågan har vi anledning att återkomma till inom kort här i kammaren i ett annat betänkande. Fru talman! Det här betänkandet handlar ju också till en del om hantverket. Det är en bekant följetong här i kammaren. Och socialdemokraterna har ett ljumt intresse för det svenska hantverket. Det är bara att beklaga. Vi från folkpartiet har under många år fört fram ett flertal förslag för att främja hantverksyrkena, men alla förslag avslås med s.k. vänliga skrivningar. Vänliga skrivningar kan nog verka snällt och godmodigt, men man kan inte leva på dem. Ett antal hantverksyrken är på utdöende i landet och flera andra finns kvar i mycket sparsam utsträckning. Det går att förbättra förutsättningarna för hantverkarna och att stimulera intresset för rekryteringen till dessa yrken. Tyvärr driver socialdemokraterna bara den kända låt-gå-principen, och jag förstår att vi får leva med den så länge vi har nuvarande regering kvar. Fru talman! Vi från folkpartiet liberalerna uttalar naturligtvis stöd för alla reservationer som vi ställt oss bakom. Jag nöjer mig emellertid med att yrka bifall till reservation nr 1.

Herr talman! Jag skall precis som en del av de föregående talarna säga några ord om ägandet. Vi i vänsterpartiet har tidigare i många sammanhang uttalat oss om hur vi ser på ägandet av produktionsmedlen. Vi gjorde det senast någorlunda utförligt i anslutning till den näringspolitiska propositionen i våras. Jag skall ge en kort sammanfattning. Vi vill ha många former av ägande -- privat, kooperativt och kommunalt. Vi accepterar blandformer, och vi ser framför allt en viktig roll för det statliga och samhälleliga ägandet. Det statliga förvaltningsbolaget -- som snart kommer upp igen i kammaren när det gäller regler för dess verksamhet -- ser vi som ett viktigt steg att effektivisera det statliga ägandet. Sveriges problem är knappast, som Nic Grönvall och Gudrun Norberg hävdade, att staten eller samhället äger för mycket. I själva verket är en förhållandevis liten del av den svenska industrin och de svenska produktionsmedlen statligt ägd. Det mesta är privatägt. Det privata ägandet är starkt koncentrerat. Jag kan instämma med Nic Grönvall och Gudrun Norberg i att det behövs ansträngningar för att sprida detta ägande. Det behövs en balans i ägandet i form av kollektivt ägande och statligt aktivt ägande. När det gäller den privata koncentrationen av ägande har det varit mycket tyst från både moderater och folkpartister. När man talar om spridning av ägandet kan man säga att det i sig kan vara gott. Det är inte helt självklart. I den marxistiska traditionen av analyser av ägande har man tidigt påpekat att spridning av ägandet inte nödvändigtvis innebär en demokratisering av ägandet, utan att det i många fall har varit kopplat till en koncentration av makten på ett fåtal händer. Genom att ägandet är spritt i många små poster på många små ägare kan de stora med betydligt mindre insatser av eget kapital skaffa sig makt och kontroll över viktiga sektorer i näringslivet. Den utvecklingen har vi i mycket hög grad sett i Sverige. Man kan inte låta bli att reagera när Gudrun Norberg i ena ögonblicket säger att hon är liberal och att marknadsekonomin skall styra i det andra ögonblicket vill dra en lans för hantverket. En liberal inställning i sin fulla konsekvens och styrka vore i stället att inte dra någon lans över huvud taget utan låta hantverket klara sig självt om det är konkurrenskraftigt. Hon borde i stället välkomna socialdemokraternas låt-gå-politik som ett uttryck för sann liberalism. Två av de motioner från vänsterpartiet som behandlas i det nu aktuella betänkandet handlar om ett mera aktivt och medvetet agerande från statens sida inom de viktiga branscherna står livsmedel och läkemedel/bioteknik. När det gäller det senare området rör det sig om ett yrkande som har blivit över vid behandlingen av motioner med anledning av regeringens proposition om Volvo-procordia-affären. Vi avvisade den affären, mycket på grund av att vi ansåg att det statliga ägandet minskade alltför mycket och att den statliga kontrollen över verksamheten därmed också minskade. När den statliga kontrollen minskar innebär det också att den demokratiska kontrollen över en sådan viktig sektor minskar. Här anser vi givetvis fortfarande att det är angeläget att med ett starkt samhälleligt engagemang. Det gäller i hög grad läkemedelssektorn. Det behövs långsiktighet, uthållighet, framsynthet och en samordning med de insatser som samhället i övrigt gör inom sjukvård och folkhälsoarbetet. Vänsterpartiet har under en följd av år efterlyst ett starkare samhälleligt engagemang inom järn och stålindustrin. Vi har krävt att man gör satsningar på framtiden, att satsningarna samordnas och att ägarformerna ses över. Vi ser en framtid för svensk järn och stålindustri som motiverar sådana satsningar. Vi inser att det behövs stora investeringar. Här kan det statliga förvaltningsbolaget som har bildats göra viktiga insatser. Det finns också förutsättningar för och utfästelser om ett större engagemang från ägarnas sida. Ändrade placeringsbestämmelser för AP-fonderna kan också medverka till att erbjuda det nödvändiga kapitaltillskottet. Bengt Hurtig kommer senare i sitt anförande att ta upp den avgörande framtidsfrågan om hur järn och stålindustrin skall möta välmotiverade krav på miljöanpassad och resurs och energisnål produktionsteknik. När det gäller statens engagemang i projektet Saab 2000 kan jag till stor del ställa upp på vad som Sven-Olof Petersson sade. Bakgrunden är väl känd, och jag tycker att den är ganska utförligt redovisad i betänkandet. Vi har nog inte sett de sista turerna ännu. Jag har inte ändrat ståndpunkt i själva sakfrågan: avtalet borde aldrig ha kommit till stånd. Men jag anser att den saken är överspelad i dag. Jag ser ingen anledning att upprepa ett överspelat krav. Däremot vill jag understryka att jag anser det ofrånkomligt att staten återkräver den del av villkorslånet som har utbetalats när allt nu tyder på att Saab inte förmår att uppfylla sina förpliktelser. Man måste också uppfylla de löften som Blekinge har fått i Blekingepaketet. I utskottet har jag anslutit mig till ett antal välmotiverade krav i motioner från miljöpartiet. Det gäller krav på mera utförlig redovisning av de transnationella företagens verksamheter och privilegier. Det gäller behovet av lag om livscykelspecifikation. Jag tycker att det kravet är viktigt, men jag tänker inte ansluta mig till den borgerliga motivreservationen, som jag bara ser som ett försök att ta tillfället i akt att ge regeringen en knäpp på näsan. Jag tycker också att det kan vara väl motiverat med en lag som föreskriver att miljöredovisning med bl.a. materialbalanser skall finnas med i företagens årsredovisningar och att miljöredovisningar också bör finnas med i prognoser. Med det anförda vill jag yrka bifall till reservationerna nr 5, 6 och 7.

Herr talman! Det är uppenbart att ett sådant inlägg som Rolf L Nilsson gör nödvändiggör en replikväxling. Vi möter nu i riksdagen och i den politiska debatten en kommunism med en delvis ny profil, en lågmäld profil som Rolf L Nilsson är en utmärkt exponent för. Han argumenterar i intellektuella termer för en uppfattning, och det skall han ha all respekt för. Jag tycker emellertid att det är viktigt att göra alldeles tydligt att det här finns olika synsätt som är ideologiskt baserade. Jag vill argumentera för att Rolf L Nilssons syn är olycklig för de många människorna. Vårt ansvar som politiker är, som jag ser det, inte att verka för maktkoncentrationer eller att stödja strukturer, utan vårt ansvar är att verka för en rimlig och rättvis fördelning av samhällets resurser. Därför är den grundläggande syn på äganderätten som jag och mitt parti står för att alla former av äganderätter måste få agera på lika villkor. Om de gör det kan vi acceptera olika äganderättsformer, olika ägare. Men de måste naturligtvis också agera under lika ansvar. Man kan inte ge den ena ägarformen en bättre ställning, vare sig ekonomiskt eller ansvarsmässigt, än den andra formen. För oss är det därför möjligen nödvändigt att erkänna teorin att många små ägare urvattnar maktbilden och ger få stora ägare större styrka. Därför är det ju också viktigt att affärsverksamhet och ägande styrs av lagregler som hindrar övergrepp. På den punkten anser jag att vi i svensk lagstiftning har tillfredsställande regler. Det är viktigt att vi upprätthåller den lagregleringen och att vi rättar till de brister i denna som vi kan upptäcka. När det gäller det statliga ägandet har riksdagen gång på gång påmint regeringen om behovet av en strategisk förklaring till varför det statliga ägandet skall finnas. Vi får aldrig den förklaringen. Med detta mitt inlägg ger jag Åke Wictorsson chansen att i sitt kommande inlägg försöka förklara denna uppseendeväckande försummelse från regeringens sida.

Herr talman! Jag instämmer i att Rolf L Nilssons inlägg kräver ett genmäle. Rolf L Nilsson stod här för ett år sedan och diskuterade ungefär samma frågor. Då var Rolf L Nilsson kommunist. Mig veterligt har han inte bytt parti, och även om partiet har tagit bort ordet ''kommunisterna'' ur namnet, är Rolf L Nilsson kommunist också i dag. En liten jämförelse mellan ekonomin i kommunistiska länder och enskilt ägande måste väl vara talande nog. Det är magstarkt av Rolf L Nilsson att stå här och tala om hur det statliga ägandet bör öka för att det skall bli ett spritt enskilt ägande. Vad har dessa planekonomier i öststaterna, som nu gjort fullständig bankrutt, gett av enskilt ägande? Vad har de enskilda fått ut? Ingenting alls! När socialdemokraterna i ett demokratiskt land påstår att statligt företagande ger en spridning av ägandet, finns det ändå någon rimlig logik i deras synsätt, även om jag anser att också de har fel, eftersom den enskilde inte har något inflytande. I ett demokratiskt land finns ändå något litet av detta, men det finns det inte i den sortens regimer som Rolf L Nilsson talar för.

Herr talman! Nic Grönvall och de borgerliga partiernas agerande när det gäller ägarfrågor och maktspridning, demokrati och inflytande över ägandet får mer respekt när ni kraftfullt agerar mot koncentrationen av det privata ägandet. Det finns här en svaghet i den borgerliga argumentationen av ungefär samma slag som jag erkänner att vi inom mitt parti tidigare haft när det gäller försvaret av och övertron på ett totalt eller mycket utbrett statligt ägande och statlig planering av ekonomin in i minsta detalj. Historien har visat att denna vår inställning varit felaktig. Man kan i efterhand fråga sig hur man kommit på så konstiga idéer, men den diskussionen kan vi väl ta någon annan gång. Det är, som jag sade, problematiska avvägningar som måste göras när det gäller att balansera rätten till privat ägande och rätten till demokratiskt samhälleligt inflytande. I de avvägningarna gör jag och mitt parti den bedömningen att statligt ägande direkt i aktiebolagsform är viktigt. Det är någonting som kan styras genom demokratiska beslut av parlamentariskt valda ledamöter. Man må säga vad man vill om aktiebolagssystemet, men den typen av demokratiskt inflytande saknas i det här systemet. När det gäller den strategiska motiveringen för det statliga ägandet instämmer jag i mycket av det som sägs i den näringspolitiska propositionen. Det krävs långsiktighet, det krävs balans mot den privata maktkoncentrationen, och det krävs en uthållighet. Ett statligt ägande möjliggör en spridning av förmögenhet och förmögenhetstillväxt. Sedan är det så att mitt parti liksom Gudrun Norbergs har bytt namn. För en del år sedan kallade jag mig visserligen för kommunist, och jag gjorde det med stolthet. Det är någonting som jag ser tillbaka på med en viss förvåning. För mig räcker det nu att vara socialist, dvs. att vilja slå vakt om kollektivt ägande och ett demokratiskt inflytande på samhällets alla områden, även i det ekonomiska livet.

Herr talman! Även det som Rolf L Nilsson nu sade förtjänar en replik. Jag avser påståendet att statligt annat eller annat kollektivt ägande skulle garantera en ökad demokratisk styrning av ägandet. Vi vet ju alla -- även Rolf L Nilsson, och det vore trevligt om han tydligt och markant ville erkänna det -- att statliga företags styrelser utses av representanter för staten. Jag vill ta ett exempel ur den mycket nära vardagen, nämligen de verksamheter i kommunerna som överförs i bolagsform. Det sker avsiktligt i syfte att styra bort medborgarnas insyn i denna kommunala verksamhet. Detta är ett mycket handfast exempel på att den stackars Rolf L Nilsson har spårat fel i sitt sökande efter det idealistiska ägandet.

Herr talman! Vi har inte bytt namn, Rolf L Nilsson. Vi har till namnet lagt ett ord som klargör vår ideologi. Vi har alltså försökt framhäva vår ideologi i namnet, medan Rolf L Nilssons parti numera försöker dölja sin ideologi. När Rolf L Nilsson talar så fint om enskilt ägande, är det väldigt svårt att förstå att han inte vill stödja reservation nr 1, som vi har talat för och där vi hävdar det enskilda ägandet. Vad är det för fel, Rolf L Nilsson, att en enskild anställd får en andel i vinsten i det företag där han jobbar? Vad är det för fel i att han får känna att han är med och äger det företaget och att han får vara med och bestämma i företaget? Det får han genom bildandet av en stiftelse. Han får ett direkt inflytande, ett direkt medägande och ett direkt medbestämmande. Vad är det för fel, som Rolf L Nilson har hävdat, på den principen om enskilt ägande eller spritt ägande? Det borde innebära att han kan rösta på den reservation som talar om andel -- i -- vinstsystemet.

Herr talman! Jag tror inte att jag sade att statligt ägande garanterar demokratiskt inflytande. Jag sade att det möjliggör detta. Vi har efterlyst ett mer aktivt engagerat statligt och samhälleligt ägande i vår argumentation. Vi hoppas att den form för organisering av ägandet som förvaltningsbolaget innebär, och som finns uttryckt som regeringens vilja i den näringspolitiska propositionen, är ett stort steg på väg mot ett mer aktivt ansvarskännande statligt ägande. Det finns alltför många exempel på dåligt statligt ägande. När det gäller kommunernas överförande av verksamheter i bolagsform, får man snarast se det som en nödlösning. Kommunerna tvingas till denna nödlösning och får offra en del av den direkta demokratiska kontrollen via fullmäktige för att kunna agera på någorlunda likvärdiga villkor med de privata aktiebolagens verksamhetsformer. Slutligen vill jag säga till Gudrun Norberg att när det gäller vinstdelningssystemet har vi anvisat andra vägar till inflytande. Vi har talat om löntagarfonder som ett sätt att stärka det direkta inflytandet för de anställda och som ett sätt för dem att skaffa sig makt över de egna företagen.

Herr talman! Miljöpartiet har också åtskilliga och bestämda åsikter om ägandet. Vi har ett par reservationer i detta betänkande som berör det. Vi har reservation nr 4 som gäller de transnationella företagen. Vi betraktar de transnationella företagen som risker när det gäller miljön och kanske även när det gäller social miljö och risker för social dumping osv. Detta blir den direkta följden av den här typen av företag. Vi har även reservation nr 2, där vi tar upp aktiebolagen. Nic Grönvall sade för en stund sedan att man vill ha lika ansvar för allt ägande. Jag är inte riktigt säker på att det är vår uppfattning. Vi tror nog att ägande av naturresurser medför ett större ansvar än ägande av andra tillgångar. Därför är vi angelägna om att ägandet av naturresurser om möjligt skall vara småskaligt. Vi vill ha många ägare. Vi tror att det är en bättre garanti när det gäller jordbruk, skogsbruk osv. för att maktmissbruk när det gäller miljö och naturresurser skall minimeras. När det gäller aktiebolag efterlyser vi i reservation nr 2 en utredning om hur man på ett starkare sätt skall kunna koppla ansvaret för ägandet i aktiebolagsform till ägandet. Jag instämmer livligt med Nic Grönvall om att vi efterlyser, och bör efterlysa, en strategisk förklaring till hur regeringen ser på ägandet, på bolagsformen och i synnerhet naturligtvis på det statliga ägandet. Jag tror att det är i fyra motioner hittills som jag har skrivit ungefär samma sak, och hittills har ingenting hänt. Vi kommer naturligtvis att fortsätta att efterlysa en strategisk förklaring. Vi har även i det här sammanhanget tagit upp den övertro på marknadskrafternas betydelse som ligger däri, att man totalt tycks ha glömt bort vad naturliga monopol innebär och bör kräva i ett samhälle. Vi tror att detta kan leda till olyckor på sikt. Jag skall inte uppehålla mig längre vid de här frågorna. Gudrun Norberg har ju inte upptäckt något nytt i detta betänkande. Hon har inte upptäckt att 9 av de 21 reservationerna handlar om miljö-, och resursfrågor. Jag är inte överraskad. Liberalerna tror att miljöfrågorna är något speciellt, förmodligen något som skall hanteras i jordbruksutskottet. Jag vill upplysa Gudrun Norberg om att vi miljöpartister är övertygade om att miljö resurs och solidaritetsfrågor har samband med praktiskt taget varje samhällsområde, men alldeles speciellt med näringslivsfrågorna. Frågorna om livscykelspecifikation, produktkoncession och företagens miljöredovisning har t.ex., såvitt jag vet, aldrig tidigare debatterats i denna kammare. Detta betänkande och denna debatt är ett typexempel på hur socialdemorkatin i handling uttalar sitt förakt för riksdagen och därigenom urholkar demokratin och riksdagens betydelse. Att utskottsmajoritetens företrädare anser det vara till fyllest att ägna fem minuters debattinlägg för att behandla alla de motioner som tas upp i betänkandet är ett av hundratals bevis på socialdemokratins förakt för sakargument och för riksdagens betydelse. Jag respekterar Åke Wictorsson personligen, men jag har inte den ringaste respekt för den odemokratiska praxis som han därigenom företräder. Demokrati bygger nämligen på dialog och respekt för sakargument. I utskotten förekommer ingen dialog, och där diskuteras nästan aldrig sakargument. Man inser lätt vad som förekommer här i kammaren när utskottsmajoriteten föreslår avslag på samtliga 38 motionsyrkanden som behandlas i betänkandet och utskottets företrädare anser det vara värt att ägna fem minuter till att bemöta samtliga dessa yrkanden. Då är det något fel. Jag har i tidigare debatter här i kammaren kring näringsutskottets betänkanden funnit att utskottsföreträdaren uppenbarligen inte har läst de motioner han yrkar avslag på. Jag vill understryka att jag betraktar demokrati som en omistlig del i samhället. Jag vill särskilt framhålla att det inte är de starka i samhället som främst behöver demokrati, utan de svaga. Det borde socialdemokratin betänka. Demokratin i Sverige är endast 49 år gammal. Dess värre finns mycket som tyder på, inte minst den planerade EG anslutningen, att demokratin är under avveckling. Jag vill fråga Åke Wictorsson om han över huvud taget har läst de motioner han yrkar avslag på. Jag vill speciellt uppehålla mig vid två motioner som jag själv står som undertecknare av. De har sedermera fått hela miljöpartiets stöd. Det gäller motionerna 1988 90:N326 om livscykelspecifikation. Texten till dessa motioner skrev jag 1975 medan jag ännu var teknisk direktör vid STAL-LAVAL Turbin AB. Anledningen till att jag vill uppehålla mig vid dessa motioner är att dessa grundtankar är så gamla och har framförts så länge i den offentliga debatten att de kanske borde ha lett till någonting. Redan 1977 framfördes tankarna i en motion till riksdagen. Jag har själv sett till att de har diskuterats inom Tankarna borde dessutom vara självklara för var och en som är intresserad av att hushålla med energi och naturresurser. Grundtanken är helt enkelt: tänk efter före. Vad innebär det ur miljö och resurssynpunkt att producera, sälja, bruka och skrota en produkt som kräver naturresurser och påverkar sin omgivning -- både människor och natur? Alla vet, eller borde i varje fall veta, att det inte är fabrikerna som är huvudproblemet när det gäller miljö och resurser. Huvudproblemet är vad fabrikerna tillverkar, och därför är det verkligt intressanta vad som sker under hela produktens livscykel. Och det är en skandal att det över huvud taget i samhället inte finns någon som är ansvarig för att tänka igenom hela livscykeln för en viss produkt, från råvara till skrotning. Att inget annat parti har anslutit sig till dessa motioner blir för mig ett entydigt bevis, bland många andra, på att det bara finns ett miljöparti i riksdagen och att allt annat tal är munväder. När det kommer till beslutssituationen, röstar man systematiskt ned praktiskt taget varje förslag som skulle förändra samhället i en miljövänlig riktning. Men nog har väl ändå riksdagen fattat några miljövänliga beslut? Jo visst, men först sedan man utsatts för press från en miljömedveten opinion. Ett miljöparti har faktiskt en plikt att tänka efter före. Det har jag inte sett många exempel på i detta hus. Däremot har jag sett otaliga exempel på hur man bromsar förslag som skulle leda till miljö och resurshushållning. Exemplen är flera bara från de beslut som fattades i kammaren i dag. Beslutet om flygbränsle i trafikutskottets betänkande är ett typexempel. Som gammal konstruktör vet jag att det inte finns ett enda företag som konstruerar tyngre utrustningar som i sitt konstruktionsarbete systematiskt beaktar skrotning och återvinning. En sådan självklarhet som att man vid skrotning av kylskåp skulle ta hand om kylskåpets innehåll av freon, vilket jag framförde när jag första gången skrev om livscykelspecifikationen år 1975, är fortfarande inte genomförd mer än på prov på något enstaka håll. Därför finns förslaget fortfarande med i oförändrat skick, precis som jag skrev det 1975. Nu föreställer sig kanske någon att en livscykelspecifikation skulle vara något väldigt krångligt, avancerat och dyrbart. Det är det inte. Vad den skall omfatta står att läsa i motionen och sammanfattningsvis även i betänkandet. Det mesta borde producenten veta redan i dag, det är bara att sätta ned det på papperet. Dock kommer sannolikt skrotningsspecifikationen, som är en del av livscykelspecifikationen, att leda till en del bekymmer för producenten när han skall tala om hur man skall kunna återvinna materialet i produkten. Producenten kommer kanske då att finna att produkten är svår att skrota och återvinna på grund av att han har blandat material på ett oklokt sätt. Ibland blir det sannolikt omöjligt. Jag glömmer sent den livscykelspecifikation, eller försök till en sådan, som Götaverken i ett föredrag på IVA presenterade en gång för 15 år sedan för en stor tankbåt. Under båtens livstid förbrukar den 80 000 kg koppar, som svårligen kunde återvinnas, eftersom det var koppar i bottenfärgen som hela tiden avgavs till havet. Men blotta upplysningen om det förhållandet i en livscykelspecifikation skulle kanske kunna ge en eller annan tankeställare. Man skulle kunna fundera över om det är rätt sorts bottenfärg, om det finns några alternativ eller om det är bra att göra av med 80 ton koppar och hälla ut det i havet. Att utarbeta en livscykelspecifikation för en viss vara är knappast kostsammare än att skriva bruksanvisning, varudeklaration och garantibestämmelser. En lagstiftning om livscykelspecifikation borde vara ganska enkel att åstadkomma. Däremot är det definitivt fel att starta från bakändan, som det antyds i utskottets text. Utskottet talar om de förslag som föreligger när det gäller omhändertagandet av sopor och avfall. Det är i och för sig bra att man har börjat intressera sig för sopor och avfall. Miljöpartiet har sedan partiet bildades i många kommunala sammanhang slagits hårt för att komma i gång med sopsortering. Vi tror att vi har en stor del i den framgång som vi nu börjar nå i Sverige på den fronten. Men vill vi ha ett miljötänkande på bred front, måste vi börja med att tänka igenom processen från starten och inte från slutet. Detta har uppenbarligen varken utskottet eller regeringen fattat. I varje fall kan det inte utläsas av utskottets ställningstagande. I dag är de stora miljöproblemen ingalunda koncentrerade till industrin. Vi vanliga människor som åker bil, köper hushållskapitalvaror och använder diverse kemikalier och andra produkter är huvudansvariga för miljöproblemen. Den andra reservation som jag särskilt vill beröra är nr 18, om produktkoncession. Den går betydligt längre än kravet på livscykelspecifikation, men den förutsätter livscykelspecifikationen. Grundtanken är att det ingalunda är självklart att en producent skall få sätta i gång och producera en vara vilken som helst i stor skala. Eftersom produkterna har väl så stor miljö och resurspåverkan som tillverkningen av produkten, skall det krävas koncession icke bara för tillverkningsprocessen, vilket i dag ofta är fallet, utan också för tillverkningen av energi och resurskrävande produkter. Deras miljöeffekter skall granskas lika ingående som en fabriks miljöeffekter. Det kan ju som exempel nämnas att en bil förbrukar sex à sju gånger så mycket energi i användning under sin livstid som den energi som förbrukas vid bilens tillverkning. Skall vi över huvud taget ta vårt miljöansvar på allvar, måste vi börja tänka efter före. I praktiken har samhället på vissa punkter börjat -- det skall medges -- men det behöver ske mycket mer. Kravet på katalytisk avgasrening eller avgasrening över huvud taget på nya bilar är ju ett typiskt koncessionskrav. En produkt som strider mot de av staten uppställda kraven får ej saluföras. Så kan jag fortsätta min uppräkning av hur utskottet systematiskt struntat i miljö och resursfrågorna. Inte ens ett tillkännagivande att det vore önskvärt att företagen skulle anmodas att frivilligt utarbeta en miljöredovisning i samband med sina årsredovisningar anser sig utskottet kunna tillstyrka. Och naturligtvis anser utskottet det orimligt att utreda om det är möjligt att ålägga svenska företag som arbetar i andra länder att ta lika stor hänsyn till miljön som de är skyldiga att göra i Sverige.

Detta har redan Sven-Olof Petersson berört. Som bekant använder man dessutom i dagarna JAS som argument när det gäller projektet Saab 2000, dvs. utan JAS ingen civil flyplanstillverkning. Det vore på tiden att de som talar om marknadsekonomi lät den gälla i praktiken även för storföretag. Ett uttalande från riksdagen om att statens inblandning i projekt Saab 2000 var ett misstag, hade varit på sin plats. Herr talman! Jag har talat rätt så länge, men jag anser att det är vår skyldighet att ta vår demokratiska uppgift på allvar. Det sätt på vilket utskottet har behandlat föreliggande motioner vill jag beteckna som slarvfel.

Herr talman! Det som är grundläggande i de miljöpolitiska inläggen här i kammaren och som var mycket tydligt i Lars Norbergs inlägg, är föreställningen om monopol. Man inbillar sig att miljöpartiet skulle representera något slags unik företeelse i mänskligheten, som nu driver hela mänskligheten framför sig som ett slags ångerköpt fårahjord. Det är naturligtvis inte så. Alla partier, inkl. moderata samlingspartiet, lever mycket tydligt i den föreställningen att miljöfrågan är vår samtids största politiska fråga, som ingen kan vika från. Det gäller att finna de metoder som gör det möjligt för oss att angripa miljöfrågan i alla dess tusende aspekter, så att vi kan uppnå ett verkligt miljöpolitiskt mål och inte stå och tala lösligt om drömmar och annat -- och allra minst göra gällande något slags monopol i frågan. Vi har många gånger från moderat håll framhållit ägandet såsom en grundval för en god miljöpolitik. Det ansvar som en ägare visar kan inte kompenseras med lagregler och annat. Jag delar därför i princip Lars Norbergs tankar om att ett småskaligt ägande är en utmärkt grundval för en god resursförvaltning. Detta är en verklig grundval i moderata samlingspartiets miljösyn, och vare därmed nog sagt om detta. Med detta kan man konstatera att de storskaliga ägarna de kollektiva systemen som ägare -- sannerligen inte nödvändigtvis -- goda miljöförvaltare. Låt mig sedan med hänsyn till den korta tidsrymd som tillmäts oss i repliker gå direkt över på det intressanta inlägget om livscykelspecifikation. Det är synd att Lars Norberg inte har tänkt vidare sedan år 1975. Det har trots allt gått femton år sedan han skrev sin text. Han var då verksam inom kärnkraftsindustrin, som är en av de industrier som på stort allvar ägnat sig åt livscykelsfrågan. Det finns alltså i kärnkraftsekonomin inbyggt ett hänsynstagande till de kvarvarande rester av verksamheten som är oundgängliga. Jag vill till sist, för att möjligen återkomma i en kommande replik, nämna att det i offshoreindustrin ingår såsom ett mycket och kostnadskrävande element att man från offshoreföretagens sida måste se till att havet återställs i samma skick som det var när offshore-projektet startades.

Herr talman! Jag vill börja med att göra det jag försummade i mitt förra inlägg, nämligen yrka bifall till reservationerna 8, 14, 16, 18, 20 och 21. Herr talman! Nic Grönvall säger att miljöpartiet vill ha monopol på miljöfrågorna. Det vill vi verkligen inte. Men tyvärr förefaller det som att vi i alltför stor utsträckning får detta, eftersom de reella miljövänliga förslagen, dvs. de åtgärder som vi föreslår, regelbundet blir avvisade av majoriteten. Jag nämnde som exempel ett beslut om flygbensin som fattades tidigare här i dag. Miljöpartiet anser att det är fullkomligt horribelt att flygbensin skall vara obeskattad. Flyget är det mest energislösande och energiförbrukande fortskaffningsmedlet med de största utsläppen per passagerarkilometer. Där har man ett helt obeskattat bränsle under det att andra transportsätt har betydligt högre skatter. Att denna miljöaspekt inte har kunnat beaktas av riksdagen är något som jag tycker är ganska fantastiskt. Man har sedan funnit att detta med en livscykelspecifikation inte är något som man skulle kunna ställa sig bakom. Enbart en uppmaning från statens sida att företagen skall komma med en frivillig miljöredovisning anser man tydligen är ett alltför långtgående miljökrav. Jag måste tyvärr säga, Nic Grönvall, att det finns förfärande många tecken på att miljöpartiet har en alldeles för stor monopolställning när det gäller att komma med förslag i miljövänlig riktning. Beträffande livscykelspecifikationer över huvud taget måste jag beklagligtvis säga att jag inte känner till några sådana detaljer när det gäller off-shoreindustrin. Däremot förstår jag väl vad Nic Grönvall syftar i fråga om kärnkraftverken, där man faktiskt har ett visst tänkande när det gäller i varje fall skrotningen av verken, dvs. hur man skall gå till väga. Det stora bekymret är sedan de cirka hundra tusen år under vilka man har ett avfall som man skall ta ansvar för. Vi ifrågasätter att man över huvud taget kan göra detta.
Herr talman! Om det nu kan trösta herr Norberg, vill jag meddela honom att jag har anmält mig för en taletid av femton minuter. Kammarkansliet har i förteckningen på talarlistan förvandlat detta till fem minuter. Efter att ha hört herr Norbergs inlägg hoppas jag att jag skall kunna hålla ett inlägg som är kortare än dessa femton minuter. Svensk industri och svenskt näringsliv har utvecklats mycket framgångsrikt i en blandekonomi. Vi har olika ägarkategorier -- stat, kommuner, kooperation och privata ägare -- som konkurrerar och har konkurrerat men som också samverkar. I takt med att ägarkoncentrationen och utflyttning av verksamheter till utlandet tilltagit har intresset för äganderättsfrågorna ökat. Den maktkoncentration som skett inom det privata näringslivet har bidragit till detta och inte minst till att begränsningar i äganderätten har utvecklats i form av graderad rösträtt och korsvist ägande, där företagsledningarna i stor utsträckning har avskaffat ägarinflytandet. Som redan har framhållits behandlas i näringsutskottets betänkande ett par motioner vari folkpartiet och moderaterna tagit upp dessa frågor. Man pekar på de olika olägenheter som finns i det nuvarande systemet. När det gäller de privata verksamheterna utgår man ifrån att det skall ske en självsanering, och man förordar att vi i Sverige skall införa samma typ av regler som i EG när det gäller hur maktförhållandena skall utvecklas inom företagen. Man kräver vidare att de statliga företagen skall utförsäljas. Dessa problem har behandlats i ägandeutredningen, vars förslag för närvarande övervägs av regeringen. Ett led i detta beredningsarbete är att en utredning har tillsatts för att se över aktiebolagslagen, bl.a. med hänsyn till de förändringar som kan bli aktuella med utgångspunkt i det europeiska integrationsarbetet och de krav på minoritetsskydd och annat som har aktualiserats. Detta arbete skall vara färdigt senast i december år 1992. Utskottsmajoriteten anser liksom ägarutredningen att det är viktigt att näringslivets riskkapitalkällor uppvisar variation när det gäller kompetens, placering, tidshorisont och riskbenägenhet. Det är inte alls säkert att en ökad ägarspridning leder till en ökad maktspridning inom näringslivet. Det finns tvärtom många erfarenheter som pekar på att en ägarspridning på ett stort antal små aktieägare ökar möjligheterna för koncentrerade ägargrupper att ta makten även vid ett relativt lågt aktieinnehav. Detta beror på svårigheterna att organisera de mindre aktieägarna, vilkas huvudintresse är förräntning av sin kapitalinvestering och inte i första hand att utöva makt i företaget. Ett exempel på detta är aktiefonderna, vilka i realiteten har inneburit en utomordentligt stark maktkoncentration till några få storbanker. Mot den här bakgrunden är det självklart att vi arbetarpartiet socialdemokraterna slår vakt om det offentliga och kollektiva ägandet som ett betydelsefullt komplement till det privata ägandet. Det ägandet ger möjlighet till ett demokratiskt inflytande över de processer som styr maktutövande i de aktuella företagen, samtidigt som även de ägarformerna får del av den värdeutveckling som sker i de företagen, som ett resultat av ett sparande som sker också inom den delen av näringslivet. Med den internationalisering av ägandet som går som en löpeld över näringslivet är det här också ett sätt att garantera att svenskt inflytande i de företagen består även i framtiden. Med detta, herr talman, anser jag att jag har kommenterat delar av Nic Grönvalls och Gudrun Norbergs anföranden. Eftersom Nic Grönvall gjorde en direkt hänvisning på den här punkten skulle jag möjligen kunna komplettera det med att säga att jag inte ser någon nackdel i att vi utvecklar argumenteringen och utvecklar de grundregler som skall gälla för det statliga företagandet. Jag tror tvärtom att den debatt som pågår och som kommer att intensifieras kommer att hjälpa till i det avseendet. Sven-Olof Petersson hänvisade till att det enskilda ägandet har byggt upp ett antal stora företag. Det är helt riktigt, men vi skall i det här sammanhanget inte glömma bort att en hel del av de stora företagen har varit beroende av statliga och samhälleliga insatser, utan vilka deras framgång på världsmarknaden inte hade varit av den omfattning som den är. Ett av de bästa exemplen på det är Ericssonkoncernen, vars framgångar i mycket stor utsträckning återfaller på ett samarbete mellan Ericsson och televerket, och när det gäller den senaste satsningen -- på mobiltelefoner -- bygger på ett utvecklat kreditstöd från den statliga banksfären. Det finns flera företag av den typen, med ett intimt samspel. På den motsatta sidan har vi ett litet statligt företag, rymdbolaget, som trots allt betyder ganska mycket när det gäller att utveckla högteknologisk industri på det området.

När det gäller konstaterandena om utvecklingen av Saab-Scanias satsningar och de förhandlingar som sker beträffande de projekt som skulle komma till stånd i Blekinge vill jag bara instämma i förhoppningen att projekten skall gå att realisera på ett för alla parter bra sätt. Gudrun Norberg var uppgiven inför tanken att år efter år hantera de här frågorna. Jag skulle vilja säga till Gudrun Norberg: Förfäras ej, du lilla hop! En vacker dag kan även ni på oppositionssidan sitta med regeringsansvar. Det kan möjligen ge litet andra perspektiv när det gäller frågor om stöd av olika slag, speciellt om man har ambitionen att inför den planerade EG-anslutningen pruta ned det samhällelliga skattetrycket med 30--40 miljarder. När det gäller hantverket har jag i tidigare sammanhang klart deklarerat en starkt positiv inställning. Jag är övertygad om att det, med den utveckling som näringslivet kommer att få i framtiden, kommer att bli angeläget att utveckla hantverket på olika områden. Här finns ett centralt hantverksråd som har en angelägen uppgift. Så till Lars Norberg. Jag utgår från att jag hörde fel när jag uppfattade det så att Lars Norberg sade att demokratin i Sverige bara har funnits i 49 år. Även med den mest formalistiska inställning kommer jag i varje fall upp till 69 år. Miljöpartiet har funnits i Sveriges riksdag i två år och är inne på det tredje. Det är förvånansvärt, Lars Norberg, att utvecklingen i Sverige ändå har gått så bra och att vi har lyckats uträtta så mycket, trots att miljöpartiet inte varit med förrän under de senaste två och ett halvt åren. Jag tycker att Lars Norberg skulle vara något ödmjuk när han recenserar tidigare generationers politiker. Det är ganska länge sedan de första miljöskyddslagarna antogs i Sveriges riksdag. Jag var inte med på den tiden, och ingen annan här i kammaren heller. De första miljölagarna antogs år 1912 och har succesivt följts upp. Sedan är det riktigt att vi under utvecklingens gång har blivit alltmer medvetna om miljöproblemen och att vi därför har haft anledning att undan för undan skärpa vår politik och ta itu med miljöproblemen med andra metoder -- det skall jag inte på något sätt bestrida. De frågor som miljöpartiet aktualiserar i sina reservationer övervägs i regeringen inför den miljöpolitiska proposition som kommer till våren. Då får Lars Norberg möjlighet att granska i vilken utsträckning miljöpartiets synpunkter har beaktats. Det hjälper inte att man kritiserar näringsutskottet för en något försiktig inställning när det gäller miljöfrågorna. Jag kan hålla med om att miljöfrågorna slår igenom på de flesta områden i politiken. Men i riksdagsarbetet är det faktiskt så att miljöfrågorna handläggs av jordbruksutskottet ända tills vi ändrar på riksdagsordningen på den punkten. Vi får försöka att någorlunda anpassa våra aktiviteter till de krav riksdagsordningen ställer på det här området. Herr talman!

Herr talman! Aktiebolagslagstiftningen skall anpassas till EG, sade Åke Wictorsson. Att det är socialdemokratins målsättning tror jag gärna. Han talade om det demokratiska inflytandet i företagen. Vi har efterlyst ett ökat ansvar för ägarna i aktiebolagen. Det har Åke Wictorsson över huvud taget inte svarat på, och det har inte heller utskottet kommenterat i sitt betänkande. Sedan sade Åke Wictorsson att utvecklingen i Sverige varit så lyckosam. Det har den, tack vare ökad skicklighet hos svenska folket -- tekniskt och på andra sätt -- men dess värre också på grund av ett utnyttjande av och en rovdrift på naturresurser. ''Rovdrift'' kanske är ett starkt ord, men i varje fall är det klart att naturresurser successivt har förtärts. Vi kan se på bilden nere i bankhallen hur arbetarna -- i Kiruna, förmodar jag att det var -- gick med sina trallor i dagbrott och hämtade upp malmen. Numera finns malmen på 700 metersnivån, tror jag. Det visar att det sedan 1912 har skett en betydande förtäring av naturens resurser i vår största och rikaste järngruva. Det har bidragit till det s.k. svenska välståndet, men tyvärr måste vi ju också medge att det är en engångsföreteelse. Man kan inte göra om det tricket. Det har funnits miljölagar sedan 1912. Tyvärr har miljön trots dessa lagar, Åke Wictorsson, blivit sämre och sämre. Och vi har aldrig haft så många försurade sjöar och så mycket skadad skog som vi har i dag. Vi har aldrig haft ett så uselt tillstånd av vare sig österhav eller västerhav som vi har i dag. Jag tror alltså att det finns goda skäl till att riksdagen skall ligga litet före. Och det skulle inte skada om riksdagen någon gång fick utskottets nådiga tillstånd att ligga litet före regeringen.
Herr talman! När Åke Wictorsson nu har hunnit till sin bänk kan jag stå kvar i min bänk och ge min replik. Jag vill vända mig mot en enda sak i hans inlägg, nämligen diskussionen kring det statliga ägandet. Jag efterlyste ett besked -- det är inte säkert att Åke Wictorsson är kapabel att ge det, men erkänn i så fall det -- om vad den statliga strategin med ägandet av rörelsedrivande företag är. Riksdagen har ju i flera upplagor beordrat regeringen att ge uttryck för sitt principiella ståndpunktstagande till denna strategi och aldrig fått ett svar på frågan. Det vore ju värdefullt att höra socialdemokraternas företrädare i denna debatt förklara antingen att de inte avser att göra det eller varför de inte har gjort det. Det som utgjorde grunden för Åke Wictorssons argumentation, till stöd för det kollektiva och framför allt det statliga ägandet och möjligen det kommunala, var ju att man skulle uppnå en konkurrens i fråga om ägandet. Jag vill gärna att Åke Wictorsson utvecklar denna tes. Vad är det som tillförs samhällslivet av konkurrens när det gäller ägandet där den ena ägaren disponerar över statliga skattemedel, och de andra ägarna får spara ihop sina pengar via beskattade inkomster eller företagsvinster? Det är ju en oerhört sned situation där den ena gruppen av företag gynnas. Man måste ju fråga: Vad är det som gör att staten skall äga ett stort fastighetsinnehav på Norra älvstranden i Göteborg? Vad är det som gör att staten skall äga Sveriges största rörledningsfirma? Vad är det som gör att staten skall driva en konfektyrrörelse? Vad är det som gör att staten skall äga hotell eller sälja livsmedel? Det är de frågor som vi behöver ha svar på för att begripa varför staten skall disponera över statliga resurser, skattemedel, för att konkurrera med andras pengar.
Herr talman! Jag tycker att det är glädjande att vi delar uppfattningen att det är de enskilda initiativen och det enskilda företagandet som har byggt upp många av de stora, och framför allt många av de små, livskraftiga företagen som vi har runt om i det här landet och som svarar för den välfärd som vi har. Men ett enskilt och decentraliserat ägande ger också möjlighet till ett direkt inflytande över det ägda. Man behöver då inte heller gå vägen via ombud, en väg som i många fall har visat sig svår och ibland även helt oframkomlig när det gäller för den enskilde att få ett inflytande. Det är därför som vi vill slå vakt om och öka det enskilda ägandet och se till att maktkoncentration upphör, detta oavsett om denna koncentration är av enskilt slag eller av kollektivt slag. Kooperation, både producent och konsumentkooperation, bygger på principen en medlem en röst. Det betyder att alla ägare har ett lika värde och givetvis också lika inflytande. Det handlar alltså om enskilda, men i god kooperativ samverkan. Tyvärr har kooperationen i företagsform kommit litet grand i skymundan. Man borde ägna mer tid till att utveckla den och se till att den får ett bättre läge på marknaden. Det är också med tanke på grundprincipen en medlem en röst som vi anser att det är så angeläget att slå vakt om den kooperativa tanken och det kooperativa företagandet. Dessutom vill jag säga att det låter på alla talare här i dag som om de vill se till att de problem som finns i Blekinge -- ett Blekingepaket har ju blivit enföljd av Saab-Scanias och Saab Automobiles avhopp från den gjorda uppgörelsen -- blir lösta. Jag ser det som en styrka i det fortsatta arbetet att slå vakt om den sydöstra delen av landet och att skapa förutsättningar för en livskraftig framtid även i den delen av vårt land.

Herr talman! Jag måste också något få kommentera det samhälleliga ägandet. Åke Wictorsson säger att offentligt ägande är ett betydelsefullt komplement till det privata ägande. Nej, Åke Wictorsson, jag kan inte förstå att det är det. Jag är ledsen att jag återigen måste peka på andra länder som har haft ännu mer av statligt ägande, som har haft enbart statligt ägande. Hur betydelsefullt har det varit i positiv riktning? Det har inte alls varit betydelsefullt i positiv riktning. Tvärtom har det varit betydelsefullt enbart i negativ riktning. Nu har vi en industriminister som vill öka det statliga ägandet ytterligare. Han går precis tvärtemot den trend som finns och som går ut på att man försöker att mer och mer privatisera, eftersom man ser att det innebär den dynamik och den utveckling som behövs. Då är det bättre att göra som Åke Wictorsson sade, nämligen att bearbeta de avarter som finns inom det privata ägandet. Där är vi helt överens. Det korsvisa ägandet behöver motarbetas och även röstvärdesdifferentieringen. Läs folkpartimotionerna! Vi talar där i samma riktning. Jag tror att vi har samma uppfattning om att man behöver komma till rätta med dessa saker för att sprida ägandet mer. Men tyvärr har regeringen hittills valt att ligga lågt. Åke Wictorsson hade ingen kommentar till det som jag sade om socialdemokraternas motstånd mot spritt ägande genom vinstandelssystem. Hur kan socialdemokraterna vilja försvåra den formen av spritt och enskilt ägande och inflytande i företagen? Varför försöker socialdemokraterna inte att underlätta och stimulera det i stället för att motarbeta det?

Herr talman! Det låter kanske litet paradoxalt för Lars Norberg när jag konstaterar att ett utvecklat miljömedvetande och en utpräglad hantering av olika frågor ur miljösynpunkt faktiskt förutsätter att man har uppnått en viss standardutveckling. Det är först då som människor är beredda att diskutera dessa miljökrav. Om människor befinner sig på gränsen mellan att över huvud taget klara sin existens är det inte så lätt att föra dessa resonemang om miljöskydd. Detta upplever vi i andra delar av världen i dag. Det kan ju vara en förklaring till att man i början av 1900-talet inte lyckades klara alla de miljökrav som miljöpartiet i dag för fram i Lars Norberg tog upp frågan om produktkoncession och bilen. En utveckling av Lars Norbergs resonemang om produktkoncession måste såvitt jag förstår innebära att man helt enkelt förbjuder bilen i dagens samhälle. Jag vill ställa en fråga: Vad är praktisk politik i ett sådant konstaterande? Nic Grönvall sade att riksdagen aldrig har fått ett svar på frågan om strategin bakom ägandet när det gäller statliga företag. Jag vill påstå att riksdagen vid varje tillfälle då den har haft att pröva frågan om det statliga ägandet i de olika företagen har fått en klar motivering till och beskrivning av varför just det företaget skall vara statligt. Till yttermera visso får riksdagen varje år en redovisning av utvecklingen i de statliga företagen. Där kan man företag efter företag följa vad som har hänt och självfallet också aktualisera de krav på förändringar av verksamheten som man vill väcka. Det är en form av det demokratiska inflytande som jag har talat om i den statliga företagssektorn. När det gäller rörelsedrivande företag finns det ett flertal skäl till att det kan vara aktuellt med statligt företag. Det kan vara en monopolsituation och en naturtillgångsfråga. Kom ihåg, Nic Grönvall, att ett av de första statliga företagen i Sverige kom till med anledning av högerns förslag 1907, då man började förstatliga LKAB och malmtillgångarna i Norrbotten. Det var inget dåligt ställningstagande, utan vittnade om en framsynthet. Till sist, Gudrun Norberg, om vinstandelarna: Vi är positiva till vinstandelar och inte negativa. Vi är negativa till speciella förmåner, till att man delar ut ersättningar i företagen i form av vinstandelar i stället för i form av lön.

Herr talman! Först skall jag ge Åke Wictorsson rätt. Jag räknade fel när jag sade att det hade varit 49 år av demokrati i Sverige. Det skall mycket riktigt vara 69 år. Det var 1921 som vi fick lika rösträtt för samtliga vuxna medborgare här i landet, både män och kvinnor. Sedan säger Åke Wictorsson att miljöfrågorna hör hemma i andra utskott. Vi har alltså nio reservationer till detta betänkande som handlar om frågor som har alldeles klart samband med miljö och resurser. Jag vidhåller att miljöfrågorna i vid bemärkelse och resurs och solidaritetsfrågorna skall kopplas ihop och hör hemma i samtliga utskott i detta hus. Beträffande standardutvecklingen har man inte klarat alla krav sedan 1912. Den väsentliga miljöförstöringen har skett efter andra världskriget. Det är då som de verkliga hoten har kommit när folk har börjat få en snabbt stigande standard. Det är från den tidpunkten som Östersjön har atrofierats och försmutsats, liksom Kattegatt. Det är från den tidpunkten som försurningen av sjöarna och skogsmarkerna, ja, all mark, har satt i gång på allvar. Åke Wictorsson frågar mig om jag vill förbjuda bilarna i dagens samhälle. Jag kan inte se att jag skulle ha sagt något, varken i reservationerna eller i debatten, som innebär att miljöpartiet skulle vilja förbjuda bilar i dagens samhälle. Möjligen kunde Åke Wictorsson antyda att jag ville förbjuda flyget, för det har jag faktiskt talat om i dag. Jag tycker att det är en skandal att flyget betalar ett bränslepris som är en bråkdel av vad bilisterna betalar. Jag förstår inte varifrån Åke Wictorsson har fått detta. Jag har sagt att krav när det gäller avgasnormerna på bilarna är ett exempel på den typ av krav som skall vägas in i samband med produktkoncession för biltillverkarna. Enligt min uppfattning skall det ställas högre krav än beträffande avgaser. Bl.a. när det gäller energiförbrukningen är det dags att ställa krav på bilindustrin. Det har vi diskuterat tidigare i denna kammare.
Herr talman! Åke Wictorssons inlägg om det statliga ägandet var egentligen bara en avklädd redovisning av att det inte finns någon statlig strategi för att äga företag. Åke Wictorsson förmådde sig till att åberopa två skäl. Det kunde vara en monopolsituation, och det kunde vara en naturtillgångsfråga. Man frågar sig onekligen, Åke Wictorsson, om det är så att konfektyrsituationen plågas av särskilt starka monopol och om det är därför som Procordia skall driva konfektyrrörelse, eller om livsmedelssektorn är utomordentligt monopolträngd och staten därför skall äga livsmedelsföretag. Nej, det är mycket allvarligt med det statliga företagandets bristande strategier. Fortia är nu bildat som något slags statligt holdingbolag, vilket undandrar riksdagen insyn i statlig förvaltning av företagandet. Jag kan mycket väl tänka mig att en statlig styrelse kan sälja naturtillgångarna i Kiruna, ur bolaget, i ett lagligt bolagsbeslut utan att denna riksdag kan kröka ett finger. Det kallar jag total brist på demokrati. Nej, herr talman och kammarledamöter, det finns inga skäl för statligt ägande. Om de finns skall de vara mycket speciella. Vi har inte fått någon gång redovisat för oss här i riksdagen ett entydigt och bra svar på vår begäran om en förklaring till varför staten skall äga företag.
Herr talman! Åke Wictorsson säger att socialdemokraterna är negativa till att anställda får förmåner i stället för lön. Man skall alltså se det som så att socialdemokraterna är negativa till att de anställda får bli delägare i företaget, att de anställda får medbestämmande i företaget och att de anställda får del i vinsten i företaget. Är det sådana förmåner som de anställda inte skall kunna förunnas av socialdemokraterna?

Herr talman! Jag måste tydligen erinra Gudrun Norberg om att hennes parti och mitt parti står gemensamt för den skattereform där en av huvudprinciperna har varit att man skall skilja bort sådant som är främmande för just själva skattefrågan när det gäller olika former av ersättning, detta för att man skall få ett likvärdigt och rättvist skattesystem. Det är förklaringen till att vi anser att när de anställda får ersättning från företag i form av vinstandelar skall dessa beskattas på samma sätt som lön beskattas. Det här med standardutveckling, Lars Norberg, går att tillämpa också när man talar om Östersjön och om försurning. I dessa båda fall är det i själva verket betydligt fattigare länder än vi, länder som har betydligt svårare att klara sin energiförsörjning, som framför allt bidrar till miljöförstöringen. Därför håller fortfarande det resonemanget att man för att man skall kunna driva en aktiv och kraftfull miljöpolitik måste ha uppnått en viss levnadsstandard, så att man inte längre har de mest trängande behoven, vilka då inte har samma avgörande karaktär som de har haft vid tidigare utvecklingsstadium. Nic Grönvall säger att jag bara anförde två skäl för statligt företagande. Jag pekade i mitt första inlägg på behovet av en nationell förankring av vissa företag som vi vill ha kvar i Sverige och där vi vill ha inflytandet kvar i Sverige. Jag kan peka på vissa utvecklingsfrågor. Jag gjorde det också i mitt inledningsanförande. Det kan vara riktigt och rimligt att staten tar ett långsiktigt ansvar för att utveckla företag inom sektorer där det inte finns enskilt kapital i dag. Det är många områden i svenskt näringsliv som inte får det kapital från enskilt ägande som vore önskvärt för att vi skulle få en snabb och bra utveckling. Jag skulle kunna peka på försvarsindustrin och behovet hos staten av att ha en rationell förmögenhetsförvaltning. Jag bortser inte ifrån det kravet. Jag erkänner dock att när vi kommer in i den diskussionen är jag beredd att bli betydligt mera pragmatisk i min inställning till huruvida det är nödvändigt att ha rörelse just i form av ett företag. Det kan finnas andra placeringsformer som är ännu effektivare. Men det finns ett område där jag tror att det fortfarande finns en ganska stark känsla ute i landet för statligt företagande. Jag vill rekommendera Nic Grönvall att åka upp till Norrbotten och diskutera näringslivets utveckling i Norrbotten. Där har staten under decennium efter decennium varit den enda som har tagit ett ägaransvar för de företag som finns där uppe, när det enskilda ägandet inte klarade av den uppgiften. Om staten inte hade gått in hade vi haft en ännu besvärligare arbetslöshet än vad som nu blivit resultatet. Jag betraktar också detta som ett viktigt skäl i en speciell situation till statligt företagande.

Herr talman! Jag skall något beröra den motion, N246, som vårt parti har väckt angående järn och stålindustrin och råjärnsframställningen. Sedan några månader är det internationella forskarsamhället överens om att koldioxidutsläppen är en viktig faktor för uppkomsten av växthuseffekten. Också bland politiker från hela världen råder stor enighet om att åtgärder måste vidtas. Vid flera konferenser har olika målsättningar diskuterats. Man är överens om att utsläppen av koldioxid fram till år 2000 inte får öka och att en minskning därefter måste ske. I vårt land är utsläppen av koldioxid vid råjärnsframställningen bortåt 4 miljoner ton, vilket torde motsvara utsläpp från kanske en halv miljon motorfordon. Självfallet görs på den internationella arenan ansträngningar och försök för att få de stora industriella utsläppen av koldioxid att minska. Man kan tänka sig ny, effektivare och miljömässigt bättre teknik, man kan tänka sig att pumpa ned avgaserna i nedlagda gruvor eller att vidta andra åtgärder. Utvecklingen kan bli att man från internationella organ ställer krav på miljöavgifter även på koldioxidutsläpp från industrin. Detta skulle kunna innebära att råjärnsframställningen blir olönsam i länder som inte har rätt teknik och som inte klarar miljökraven. En nedläggning av råjärnstillverkningen i Sverige skulle kunna få konsekvensen att tiotusentals jobb försvinner, inte bara vid stålverken, utan vid de industrier som är beroende av stålframställningen. Dit hör naturligtvis den byggnadsindustri som tillverkar plåt, balkar, m.m. och transportmedelsindustrin. Jag anser därför att det är ett starkt samhälleligt intresse att vi har kvar en framtidsinriktad och stark stålindustri. Jag har tidigare påpekat att Sverige exporterar stora mängder högsvavlig olja som hittills inte har kunnat användas i vårt land. När denna olja eldas i t.ex. England bidrar den till försurningen i vårt land och vi är kritiska mot engelsmännens brist på reningsåtgärder. Rent teoretiskt borde denna olja kunna förgasas och renas från svavel och andra föroreningar för att sedan användas som reduktionsmedel med mindre utsläpp av koldioxid vid råjärnsframställningen som följd. Man kan även tänka sig naturgas, biogas eller ren vätgas som källor för reduktionsenergi. Det sägs ibland att vi i riksdagen inte alltför mycket skall diskutera detaljer i miljöforskningen, utan överlåta till forskarna själva att bestämma om konkreta projekt. Enligt min mening tar forskarna inte sina beslut i något lufttomt rum utan utsätts för många krav från olika håll. Jag tycker inte att vi skall underskatta vår egen betydelse som ett centrum för information om miljöproblem och ny teknik. Vi skall inte undertrycka -- och det skall för övrigt inte heller regeringen göra -- de slutsatser som vi kan komma fram till och som vi bör framföra till forskarsamhället. Därmed, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 6.

Herr talman! Detta är en av dessa gamla skivbekanta som årligen återkommer i kammaren. Det handlar om krigsmaterielindustrin. Det hade kanske inte varit någon större anledning att ägna detta betänkande så många ord, om det inte hade hänt något nytt på området sedan frågan var uppe senast. Bakgrunden är att vänsterpartiet under en följd av år har ställt krav på omställningen av stora delar av den svenska krigsmaterielindustrin till civilproduktion. Vi har gjort detta som ett led i vår freds-, solidaritets och utrikespolitik. I den har ingått försök att få förbud mot svensk krigsmaterielexport. Vi har gjort bedömningen att en sådan export inte är förenlig med rimliga krav på politisk etik och politisk anständighet. Jag tycker att vi i allt väsentligt har fått rätt i den delen av frågan. Det kan man inte minst se av den i konstitutionsutskottets betänkanden ständigt återkommande granskningen av krigsmaterielexporten. Man kan se det i efterdyningarna av Bofors--Indien-affären m.m. Vi har också, i samband med den näringspolitiska propositionen i våras, avvisat förslaget att överföra FFV till aktiebolagsform. Vi menade att den här typen av bolagisering, med möjlighet till privatisering och samgående med privata företag, innebar att det direkta statliga inflytandet minskade, att det försvagades på ett sätt som inte var önskvärt på grund av den alldeles speciella ställning som krigsmaterielindustrin har. Sedan sist har den utrikespolitiska situationen i världen radikalt förändrats. Östeuropa har försvunnit som ett militärt maktblock. I förra veckan togs beslut om ett ESK-avtal som satte punkt, sade man, för det andra världskriget. Detta beslut togs i Paris. Fred och avspänning är inte längre någonting som man kanske litet fåfängt drömmer om eller strävar efter, utan någonting som i högsta grad är en realitet, även om det finns orosmoln på himlen. Som en följd av den förändrade säkerhetspolitiska situationen har den svenska försvarspolitiken hamnat i ett slags Limbo, landet från Gullivers resor, ni vet. Försvarskommittén har havererat och försvarsindustrins situation har radikalt förändrats. Nu kan man med viss rätt hävda att försvarsindustrin och de branscher som är berörda får ta sitt eget ansvar och anpassa sig efter den nya marknadssituationen. De får strukturera om sin verksamhet till civil produktion. Det ligger mycket i tänkandet att branscherna själva skall klara de flesta av sina problem. Men orter och regioner samt tusentals, kanske hundratusentals människor har genom statliga beställningar och genom det intima samarbetet mellan det svenska försvaret och försvarsindustrin blivit extremt beroende av krigsmaterielindustrin. Detta innebär att det här finns ett särskilt ansvar för staten att gå in med åtgärder för att underlätta en omställning och för att hålla de individer som har satsat sitt yrkesverksamma liv på krigsmaterielindustrin och produktionen av krigsmateriel någorlunda skadeslösa.

Med detta vill jag yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Jag yrkar bifall till samma reservation som Rolf L Nilson. Man kan naturligtvis säga att det är gamla bekanta frågor, men det har också hänt åtskilligt på senare tid. I dag fick vi en bekräftelse på att den schweiziska banksekretessen har hävts i vissa frågor som rör Bofors--Indien-affären. Pengar har hamnat i fickor där de inte borde ha hamnat. Krigsmaterielindustrins situation är också ett skäl till att vi inte kan betrakta detta ärende enbart som en gammal bekant. Det bekanta är att miljöpartiet sedan det kom in i riksdagen ständigt har yrkat att svensk krigsmaterielexport skall upphöra. Indienaffären styrker våra argument för det. Jag skall inte räkna upp alla andra argument som vi har för denna inställning. Däremot vill jag påminna om det välbekanta faktum att det kalla kriget är slut. Trots situationen i Persiska viken har vi all anledning att räkna med att det kommer att vara en dålig marknad för krigsmateriel det kommande åren. Vi vet alla att det kommer att gälla det svenska försvaret, men det kommer även att gälla globalt. Det kommer att uppstå en konkurrenssituation där svensk krigsmaterielindustri sannolikt får svårt att hävda sig gentemot en mycket starkare och större internationell industri i de stora länderna. De kan näppeligen underbjuda svenska offerter i fråga om krigsmateriel. Krigsmaterielindustrins framtidsutsikter ser alltså minst sagt mörka ut. Med tanke på krigsmaterielindustrins speciella situation menar vi att staten har ett särskilt ansvar och att det krävs öppenhet i hanteringen av denna verksamhet. Vi har tidigare motsatt oss en bolagisering av FFV, och anser att det var fel att det skedde. Dessa försvarsindustrier bör enligt vår mening stå direkt under regeringens kontroll. Nu kan vi alltså räkna med att krisen kommer, och då är frågan: Vill socialdemokraterna få till stånd ett arbetslöshetens stålbad? Som en känd socialdemokrat uttryckt saken. Det kommer antagligen relativt snabbt i just dessa industrier. Storindustrin fruktar egentligen inte en sådan situation. En arbetslöshet på EG-nivå på ca 8 % ter sig inte som en hotbild för storindustrin. Jag vet inte om den passar moderaterna och folkpartiet, men den bekymrar i varje fall miljöpartiet. Det bekymrar mig också att socialdemokratin är så passiv. Utskottsmajoriteten vill skjuta på allt. Vår uppfattning är att det är bråttom att göra någonting. En utredning kanske inte kan lösa alla problem. Vi hänvisar dock till vad Inga Thorsson i sin utredning för många år sedan framhöll. Därigenom kan vi också påpeka att regeringen och socialdemokratin verkligen har dröjt länge med att ta ett rimligt ansvar för den här verksamheten. I dag ser vi fram mot en ökande arbetslöshet på många områden i samhället. Det var en utskottshearing om detta här i riksdagen senast i går, och då bekräftades att vi har att se fram mot en snabbt växande arbetslöshet. Enligt miljöpartiets uppfattning är det hög tid att starta det som kallas en keynesiansk politik, det vill säga att staten skall beställa investeringar och se till att de människor som annars skulle uppbära arbetslöshetsunderstöd i stället blir sysselsatta med att göra nyttiga investeringar och skaffa fram nyttig materiel. Vi har fullt med idéer om hur dessa beställningar skall se ut. Det kan vara inom områden som järnväg och annan miljövänlig kollektivtrafik, och det kan vara inom energisektorn. Det gäller att börja utnyttja de alternativa inhemska energikällorna, att odla energiskogar, att skörda energiskogar, att bygga pannor för flis och halm samt andra inhemska bränslen, att bygga solvärmepaneler och fjärrvärmeanläggningar för solvärme osv. Vi menar att staten har möjlighet att lägga beställningar just till en försvarsindustri i kris. Vi anser också att staten skall understödja inte bara den statliga trafikapparaten i form av SJ och banverket utan också kommunernas strävan att förbättra sin kollektivtrafik. Vi har även idéer om hur detta skall kunna finansieras, t.ex. genom utförsäljning av annan statlig egendom. Men det är en fråga som vi får återkomma till.
Herr talman! I detta betänkande behandlas bl.a. sex motioner som på olika sätt berör krigsmaterielindustrin. Som redan har sagts från denna talarstol är detta ingalunda en ny fråga för riksdagen, utan den har behandlats vid ett flertal tidigare tillfällen. Dessutom har krigsmaterielindustrin och krigsmaterielexporten varit föremål för flera utredningar genom åren. Den senaste utredningen lämnades i ett förslag så sent som i februari i år. En av de många frågor som denna utredning hade att analysera var frågan om en omställning till civil produktion, något som berörs i de flesta av motionerna i detta betänkande. Jag skall, herr talman, uppehålla mig något vid det. Krigsmateriel och försvarsmaterielindustrin har i vårt land anor sedan början av 1500-talet. Den här industrin har också genomgått en teknologisk förändring, från att vara smides och gjutjärnsteknik till att mer och mer omfatta en mycket avancerad högteknologi. Den maskinpark som i dag finns inom denna industri har också byggts om och anpassats utifrån sina mycket specifika produkter. Det innebär att en omställning från krigs eller försvarsmateriel till rent civila produkter inte är så enkel som man ibland kan tro. När krigsmaterielexportutredningen, som jag själv hade förmånen att få vara med i, gjorde sina analyser kunde man ändå konstatera att det framför allt på det högteknologiska området förmärkts minskade skillnader mellan militära och civila användningsområden och mellan militär och civil teknologi. Framför allt är det inom områden som radarteknik, flygledningssystem, materialteknik, telekommunikationsteknik m.m. som man märker dessa samordningseffekter och samma användningsområden. Även på områden som laserteknik och marinteknologi finner man allt fler gemensamma utvecklingsprojekt. Det är naturligtvis något positivt. Det kan emellertid också konstateras att flera av de stora företagen i vårt land som har utvecklats på det försvars och krigsmaterielteknologiska området, har en omfattande civil produktion. Saabs flygdivision exempelvis satsar mycket kraftigt på att sälja civila flygplanstyper. FFV och Volvo Flygmotor ägnar sig också åt reparationer och renovering av civila motorsystem. FFV satsar också på legotillverkning inom bilindustrin och inom övrig verkstadsindustri. Få människor i dag vet om att en av de större produkterna vid en av FFVs anläggningar min hemkommun Eskilstuna är styrspindlar till Saab-bilar och förpackningsmaskiner till Tetrapack. Ett annat exempel, som också är värt att nämna, är användandet av titan inom kirurgin och framför allt inom tandkirurgin. Denna nya och på sitt sätt världsrevolutionerande teknik har man kunnat utveckla tack vare satsningar från företag som Bofors och Nobel Kemi. De emaneras ocksåutifrån den högteknologi som krigsmaterielindustrin en gång har utvecklat. På flera områden än vi faktiskt tänker på i vår vardag stöter vi på produkter som härrör från eller tillverkas av bl.a. krigs och försvarsindustrin. Vad vi i dag kan konstatera är att försvars och krigsmateriel industrin går mot andra tider, vilket också har understrukits av föregående talare. Den påbörjade nedrustningen i vår omvärld är mycket glädjande, och den leder oss förhoppningsvis mot en fredligare värld. Herr talman! På många orter i vårt land sker nu en anpassning till en helt annan situation. Utifrån ett kommande försvarsbeslut framöver måste naturligtvis detta beaktas. I det nya perspektivet måste självfallet staten ha en beredskap och kunna gå in med olika åtgärder när sysselsättningsproblem uppstår. Näringslivet och industrin måste dock också ta sitt ansvar. Det kommer att krävas insatser på områden som arbetsmarknad, utbildning och industri regionalt sett för att ta till vara den kompetens och det kunnande som finns inom dessa branscher och företag. När vi i krigsmaterielexportutredningen gjorde en rundresa i landet imponerades vi av de arbetsinsatser som görs och den strävan som faktiskt finns i denna bransch att utvecklas på bl.a. det civila området. Det är dock, vilket jag underströk tidigare, naturligtvis inte lätt när man har en mycket specifik maskinpark. Det är inte så enkelt som att dessa företag kan ställa om hela sin produktion från att ena dagen tillverka det som det svenska försvaret beställer i fråga om materiel, för att sedan gå över till att göra civila produkter. Man måste bearbeta, utveckla och forska för att se vilka möjligheter och nischer som är utvecklingsbara för just de egna produkterna som skall tillverkas i framtiden. Herr talman! Det förestående riksdagsbeslutet om totalförsvarets fortsatta utformning kommer naturligtvis i många stycken att bli avgörande för denna industris framtid. I avvaktan på detta beslut anser inte utskottsmajoriteten att det finns någon anledning att nu vidta några särskilda åtgärder i fråga om krigsmaterielindustrin. Jag ber mot bakgrund av detta att få yrka bifall till utskottsmajoritetens förslag och avslag på reservationen och samtliga motioner.

Herr talman! Reynoldh Furustrand åberopar flera utredningar, men jag är rädd för att det inte räcker. Det måste vara utredningar som ställer konkreta förslag. Förmodligen räcker inte de heller, utan det gäller att skaffa fram beställningar och konkret vidta åtgärder. Jag tror att det blir alldeles för sent om man skall vänta på den kommande totalförsvarsutredningen. Sysselsättningen kommer att sjunka snabbt inom dessa företag. Deras förutsättningar att konkurrera på världsmarknaden med militära produkter är enligt min bedömning dåliga. De branscher Reynoldh Furustrand berörde var flygdivision, flygmotor och flygmotorservice till civila flygmotorer. Jag tror att vi får räkna med en dämpning också på dessa områden. Det står ingen marknad och väntar när försvarsbeställningarna minskar i antal. Det gäller att skapa ny sysselsättning och nya alternativ. Vi får ha klart för oss att även om det här i stor utsträckning är en s.k. högteknologisk industri, är den fortfarande i hög grad beroende av järn och stål för sin verksamhet. Jag tror inte, Reynoldh Furustrand, att vi skall räkna med att produktionen av styrspindlar till Saab kommer att öka. Jag tycker inte att rapporterna från Saab tyder på det. När det gäller Saabs flygdivision är signalerna också oroväckande: Man säger att om man inte får bygga JAS, kanske man inte kan fortsätta med den civila industrin heller. Signalerna är oroväckande. Här gäller det nog för staten att skynda på och vidta motåtgärder i tid och inte sitta och vänta på att krisen skall bli fullt utvecklad. Industrin skall ta sitt ansvar, säger Reynoldh Furustrand. Vad menas med det? Jag medger gärna att Reynoldh Furustrand har rätt i det, men då måste vi i så fall få reda på hur industrin skall ta sitt ansvar. Vad anser utskottsmajoriteten och regeringen att industrin bör göra konkret för att skapa arbetstillfällen?